Fru talman! Per-Samuel Nisser har med anledning av den överenskommelse som träffats mellan regeringen och LRF om bl.a. återföring av vissa avgifter i jordbruket frågat om pengar kommer att utbetalas fr.o.m. nästa år. Per-Samuel Nisser har också frågat mig om återbetalningen kommer att gå till alla lantbruksföretagare eller om den ska styras efter produktionsform, storlek eller läge i landet. Av regeringsförklaringen framgår att skatten på handelsgödsel i lämplig form ska återföras till jordbruket. Förslag om detta ska läggas fram under riksdagsåret. Avsikten är att 2001 års handelsgödselskatt ska återföras till jordbruket så snart det är tekniskt möjligt. Det är inte nu möjligt att säga vad som händer på längre sikt eftersom vi inte vet vilka eventuella förändringar som kan komma att göras i avgiftssystemens konstruktion. Det är inte heller möjligt att nu exakt beräkna beloppens storlek för år 2001. Dessa frågor bereds nu i Regeringskansliet och i fortsatta samtal med LRF. Dessa samtal gäller också hur återföringen ska genomföras till enskilda företag. Jag har tidigare nämnt att lösningen på dessa frågor givetvis måste stå i överensstämmelse både med den gemensamma jordbrukspolitikens regler och våra höga miljöambitioner. Jag är övertygad om att våra samtal med LRF också i fortsättningen kommer att ske i en konstruktiv anda, där ett konkurrenskraftigt miljö och kvalitetsmedvetet svenskt jordbruk sätts i centrum.
Fru talman! Först vill jag tacka jordbruksministern för svaret. Bakgrunden till interpellationen är att jordbruksministern och LRF:s ordförande Hans Jonsson har gjort en överenskommelse om återbetalning till lantbruket vad gäller skatten på handelsgödsel. Det som kom fram i samband med att detta presenterades var att återbetalningen skulle omfatta ca 400 miljoner och att regeringen även skulle utreda hur lantbruket skulle kompenseras för högre dieselkostnader. Mer har inte framkommit vare sig från regeringen eller i medierna. Denna uppgörelse kan jag konstatera kom dagarna före det att budgetpropositionen skulle presenteras. Ute i landet var det stora protester från lantbruket med traktordemonstrationer på grund av den höga dieselskatten. Dessa protester kom även från bilister och många åkare. Vi minns blockader vid hamnar på flera ställen runtom i landet. Mycket lämpligt, kan tyckas, kom då överenskommelsen mellan regeringen och LRF. Denna uppgörelse, på ca 400 miljoner, innebar att protesterna och demonstrationerna bland lantbrukarna tog slut. I svaret från jordbruksministern klarläggs inte mycket om vad som gäller för denna överenskommelse. Det som nu gäller verkar vara att det hålls samtal med LRF. I svaret nämns inte heller någon summa - tidigare nämndes ju ca 400 miljoner - utan man säger nu att det inte är möjligt att beräkna beloppens storlek. Man får inte heller någon förklaring när det gäller hur en återbetalning ska gå till. Bland lantbruksföretagarna tror man att skatten ska gå tillbaka till dem som använder handelsgödsel, men i svaret säger jordbruksministern att lösningen på dessa frågor givetvis måste stå i överensstämmelse både med den gemensamma jordbrukspolitikens regler och höga miljöambitioner. Innebär detta att det är andra kriterier som kan tänkas styra hur återbetalningen ska ske? Ska det vara produktionsinriktning, läge i landet, storlek på gården eller något annat? Jag vill fråga jordbruksministern om vad hon har för inställning till hur detta bör gå till. Vilka ska få återbetalning, och när? Hur länge ska detta gälla - ett år eller flera år? Jag vill också fråga hur det beslutet ska fattas. Är det regeringen som kommer att avgöra detta ärende, eller ska det ske i samråd med Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Detta kan, som jag ser det, påverka hur denna överenskommelse tolkas och hur den kommer att hanteras.
Fru talman! Då riksdagens höstsession inleddes meddelade statsministern genom sin uppläsning av regeringsförklaringen följande: "Sveriges lantbruk är modernt, miljöanpassat och djurvänligt. Svensk livsmedelsproduktions konkurrenskraft hävdas. De s.k. gödselskatterna ska i lämplig form återföras till jordbruket. Förslag läggs fram under riksdagsåret." Fru talman! Beskedet om att regeringen äntligen tycks vilja göra någonting för att förbättra konkurrenskraften ska givetvis hälsas med glädje, men frågan om när och hur detta ska ske har egentligen inte besvarats. Det sägs nämligen ingenting alls i budgetförslaget om detta. Nu säger jordbruksministern i svaret att avsikten är att gödselskatten för år 2001 ska återföras till jordbruket så snart det är tekniskt möjligt. Men nog vore det tekniska problemet mindre om man i stället valde vägen att inte ta ut den här skatten, som ändå ska återbetalas. Jag vill då fråga varför regeringen inte kan tänka sig en sådan lösning. Sedan talar jordbruksministern också om en lämplig form. Då undrar man ju lite grann vad som är en lämplig form. Om man vill höja konkurrenskraften inom svenskt jordbruk måste det vara rimligt att just de som drabbas av den här skatten också får den tillbaka eller - bättre - att inte skatten tas ut.
Fru talman! När LRF lanserade devisen Sveriges bönder på väg mot världens renaste jordbruk var man kanske lite sent ute, eftersom Sverige nog har världens renaste jordbruk redan nu. Varför har vi det? Det är klart att det handlar om en kombination av politiska beslut, väldigt duktiga bönder och medvetna konsumenter. Det är ett resultat av lagstiftningsarbetet i den här kammaren. Handelsgödselavgifter är en del. Det är så man måste se på det här. Man måste se på var t.ex. handelsgödselavgiften kommer in i denna helhet, det som förmodligen är världens renaste jordbruk. Detta är någonting som jag tycker att vi ska vara väldigt tacksamma och stolta över, inte minst i dessa tider när vi ser matskandaler poppa upp här och där, nu senast i Frankrike; jag tänker på BSE-krisen där. Vi ska vara glada över att vi har den här historien, så att vi, när vi nu utsätts för konkurrens och är med i EU, kan bibehålla denna oerhört goda och höga standard. Ja, det var demonstrationer, men uppgörelsen mellan regeringen och LRF blev ju ett resultat av att vi hade tagit en liten del av den s.k. ryggsäcken. Vi hade diskussioner under en lång tid, och nu var det dags att ta ytterligare en lite större del av ryggsäcken. Egentligen var det inte konstigare än så. Det råkade sammanfalla med demonstrationerna. Det är möjligt att demonstranterna förstod att det var läge att sätta lite press, eftersom budgetpropositionen strax skulle lämnas. Det var ju då viktigt för mig och för regeringen att kunna ge besked i det sammanhanget. Utgångspunkten för återföring av skatterna ska för det första vara att det står i överensstämmelse med regelverket för den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är ganska självklart tycker jag. För det andra ska det ligga i linje med de svenska miljömålsättningarna på jordbrukets område. Och för det tredje ska det syfta till att utjämna konkurrensskillnader gentemot andra EU-länders jordbruk. Det är tre utgångspunkter som vi diskuterar nu med LRF. Jag vill säga att vi inte har för avsikt att avskaffa handelsgödselavgiften. Det vore ett svek mot det miljöengagemang som vi alla, hoppas jag, känner. Det här innebär också att samma bönder inte kommer att få tillbaka samma ersättning; det vore ju detsamma som att avskaffa avgiften, och det vore ganska meningslöst. Hur detta nu ska utformas utifrån de här tre kriterierna sitter vi och diskuterar med LRF. Det är med LRF som vi pratar; vi pratar inte med någon annan, i alla fall inte just nu. Det här är inte någon fråga som är föremål för överläggningar mellan olika partier. När vi sedan kommer fram till konstruktionen av avgifterna, som vi nu ser över, är det nog däremot en fråga för våra samarbetspartier att vara med och diskutera, eftersom miljöfrågan på det viset är en av våra samarbetsfrågor.
Fru talman! Det finns tydligen många frågetecken kring hur den här uppgörelsen kommer att tolkas av allmänheten. Om det nu sker en återbetalning till lantbruket av skatt för i detta fall handelsgödsel, skatt som redan har betalats in, är det för mig en märklig rundgång med pengar. Vore det inte enklare att, som vi moderater föreslå, ta bort skatten på handelsgödsel, i varje fall den del som gäller kvävet? Det skulle då även ge lantbruksföretagarna rättvisare och mer lika konkurrensvillkor i förhållande till jämförbara bönder i andra länder, i varje fall när det gäller handelsgödsel. Kvar finns ju även de andra extrakostnaderna, som belastar lantbruket. Jag tänker bl.a. på dieselskatten. Om skatten på handelsgödsel skulle tas bort skulle det spara en massa onödigt arbete med att först ta in skatt och sedan hitta ett system för att administrera en utbetalning till dem som betalar in skatten. Men om denna återbetalning inte går tillbaka till dem som använder handelsgödsel vet jag att de lantbrukare som har trott på den här uppgörelsen kommer att känna sig rätt lurade. Om pengar kommer att gå till dem som inte använder handelsgödsel tror jag att det vore bra att säga det redan nu, dvs. att den här överenskommelsen blir ett sätt att styra över medel till olika produktionsgrenar, ett system som man då kan tänka sig kan bli permanent. Jag vill avsluta med en fråga som gäller den andra delen som fanns med i den här överenskommelsen, om jag har förstått det hela rätt. Det gäller att det skulle vara någon utredning för att man också skulle se över dieselkostnaderna. Kommer statsrådet att arbeta för ett förslag - och tror hon att det blir ett sådant - med en inriktning mot att sänka dieselskatten för lantbruket?
Fru talman! Jordbruksministern säger att Sverige redan nu har världens renaste jordbruk. Det är ju riktigt. Den uppfattningen har vi också, och det beror inte bara på lagstiftning, även om den har bidragit. Det beror också på en starkt ökad medvetenhet om ansvaret för miljön. Det vill jag gärna understryka. Sedan vill jag också erinra om att handelsgödselavgiften de facto inte infördes en gång av miljöskäl. Skälet var faktiskt att man skulle få in pengar för att kunna lyfta ut det svenska spannmålsöverskottet. Det var ju också på det sättet att man var överens om att den överskottsproduktion som skulle ske i Sverige skulle ske genom spannmål. Det var det enklaste sättet att klara de problemen. Frågan om avgiftens betydelse för miljön kommer ju att bli fokuserad efter det svar som jordbruksministern här har givit. Jag vill också understryka det jag har sagt här, att det är genom medvetenhet, bättre kunskap och ett ökat ansvarstagande som vi har gjort de stora miljövinsterna. Det är möjligt att man kan hoppas på att jordbruksministern är beredd att medverka till att det konventionella jordbrukets miljöproblem kan minskas genom att man underlättar när det gäller konkurrenskraften och på det sättet stimulerar. Jag har en farhåga för att pengarna i huvudsak kommer att föras över till andra produktionsformer, och då har de inte den här miljöbetydelsen, som de kan få om man i stället verkar för att bidra till att miljöproblemen inom det konventionella jordbruket minskas. Vi var på god gång i det förra landsbygdsprogrammet, men jag är rädd för att det nya inte fyller samma funktion. Det skulle vara intressant att höra vad jordbruksministern har för syn på den saken.
Fru talman! Det är ju en väldigt intressant diskussion, även om det kanske inte riktigt hör hit. Men kritiken mot det gamla miljöprogrammet var ju att det var alltför omfattande, alltför krångligt och alltför byråkratiskt. Nu försöker vi förenkla det. Då kommer Ingvar Eriksson och säger att det inte blir lika effektivt. Man får ju bestämma sig. Man kan välja att se miljöproblemen och förstå att vi, för att komma till rätta med dem, behöver ha ett regelverk. Vi har sett över det gamla, därför att det var det första vi gjorde någonsin i EU, och det fanns vissa förenklingar att göra. Dem har vi gjort nu. Det är möjligt att man kan gå vidare. Men kom då igen med konkret kritik av det nya programmet, så ska vi väl ta den debatten! Jag vill också säga att det inte är aktuellt att ta bort handelsgödselsavgiften. Vi kommer inte att göra det. Även om det skulle bli enklare har den ändå till syfte att vi ska komma till rätta med ett specifikt miljöproblem. För att vi ska kunna göra det måste vi ha en sådan avgift. Vi diskuterar med LRF, som har lagt fram ett förslag som presenterats för jordbruksutskottet. Det hoppas jag att Ingvar Eriksson känner till, som sitter i utskottet själv. Detta förslag handlar inte om att samma bönder ska få tillbaka samma summa utan om att man ska lägga ut det via ett arealbidrag. Vi diskuterar den modellen, men kanske också lite andra modeller. Jag hoppas att ni litar på LRF. Man måste väl ändå ha tillit till böndernas egen organisation när den nu sitter i diskussioner med regeringen om de här sakerna. När det gäller dieselskatten är det en fråga som vi också hade med i överenskommelsen. Den frågan bereds nu, men det är inte Jordbruksdepartementet som gör det utan Finansdepartementet. De här sakerna kommer vi att komma tillbaka med till Sveriges riksdag. Då blir det anledning att ta en ny diskussion, både i utskott och i kammare.

Fru talman! Sven Bergström har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att ändra på regelverket för hantering av slaktavfall och djurkadaver. Det regelverk som Sven Bergström syftar på är Statens jordbruksverks föreskrifter om hantering av djurkadaver och annat animaliskt avfall. både s.k. högriskavfall, vilket bl.a. innefattar kadaver, och s.k. lågriskavfall - samlas in och bearbetas i särskilda anläggningar. Genom ändring av Jordbruksverkets föreskrifter har nu även kommissionens beslut av den 29 juni 2000 om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94 EG genomförts i svensk lagstiftning. Det är alltså fråga om för hela EU gemensamma bestämmelser som Sverige ensidigt varken kan ändra eller avvika ifrån. Främsta syftet med bestämmelserna om hur animaliskt avfall ska omhändertas är att förhindra spridning av smittämnen. Skulle det inte regleras hur animaliskt avfall ska omhändertas, eller om reglerna inte efterlevs, utsätter vi både människor och djur för hälsorisker. BSE krisen är fortfarande i allra högsta grad aktuell. På kontinenten konstateras fortfarande nya fall, och även om framsteg görs vad gäller bekämpningen ser vi ännu inte slutet av problemet. I Sverige har vi hitintills varit förskonade från BSE, och jag hoppas att vi så får förbli, mycket tack vare en klok och förutseende inställning i smittskyddsfrågor. Kunskapen om de följder som blev resultatet av illa genomförd hantering av animaliskt avfall och i efterhand konstaterad oklok fodersammansättning ger inte utrymme för chanstagningar eller fromma förhoppningar om att det inte ska hända igen. Föreskrifterna beträffande omhändertagande av animaliskt avfall kan synas vara omfattande och dyra att efterleva. Bestämmelserna utgör emellertid en försäkring mot smittspridning som jag är övertygad om att en mycket stor majoritet av Sveriges konsumenter är tacksamma för eller t.o.m. kräver. En väl fungerande hantering av animaliskt avfall är dessutom av nationellt intresse eftersom bl.a. denna utgör bedömningsgrund för riskklassificering vad gäller BSE. En förutsättning för att kunna utföra obduktioner och de analyser som krävs är naturligtvis en fungerande insamlingsverksamhet. Med Sverige placerat i en högre riskgrupp skulle följa en ännu striktare och mer krävande hantering av vårt animaliska avfall än vad som i dag är fallet. Vad beträffar bestämmelserna om undantag från insamlingskravet från församlingar i Norrland kan konstateras att två tredjedelar av Norrland redan är undantaget och att dispens i särskilda fall kan medges i den resterande tredjedelen. Jag vet att näringen aktivt arbetar för att lösa problemen med de högre kostnader som drabbar Norrlandsproducenterna i samband med kadaverhanteringen, så att kostnaden ska fördelas mer rättvist mellan Sveriges animalieproducenter. Det är inte möjligt och inte heller önskvärt att ändra på vårt regelverk. Vi är medlemmar i EU och har accepterat utformningen av de bestämmelser för hanteringen av animaliskt avfall som skapats i samverkan mellan EU:s medlemsländer med hjälp av vetenskapsmän och specialister på området. Min uppfattning är att bestämmelserna är väl motiverade och att en god efterlevnad är ett viktigt led i Sveriges trovärdighet som ett land som värnar djur och människor och ser till hela livsmedelsproduktionskedjans betydelse.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Margareta Winberg för svaret. Jordbruksministern framför i sitt svar dels att vi har att följa EU:s direktiv, dels att skyddet mot den s.k. galna ko-sjukan gör att de skärpningar som senare tillkommit är av betydelse för svenska folkets förtroende för animala livsmedel. Hon säger också att det främsta syftet med bestämmelserna om hur animaliskt avfall ska omhändertas är att förhindra spridning av smittämnen. Det här är vi överens om. Det är jättebra och jätteviktigt att vi har noggrant reglerat hur man förhindrar spridning av smitta. Men det är inte det som är problemet, enligt mitt sätt att se. Problemet består i stället i att den svenska tolkningen av direktivet på flera punkter inte tar fasta på de möjligheter till olika godtagbara hanteringssätt som EU-direktivet erbjuder. Jag återkommer till detta lite senare. Margareta Winberg säger också att vi i Sverige har haft en klok och förutseende inställning i smittskyddsfrågor. Jag delar den uppfattningen. Vi fattade redan 1985 beslut om att inte ge kött och benmjöl till kor, och därmed har vi minskat smittorisken. Lantbruksstyrelsen, tillsammans med bl.a. ledande smittskyddsmyndigheter som Statens veterinärmedicinska anstalt och Djurhälsovården, följande bedömning: Ett generellt förbud mot nedgrävning av kadaver kan inte heller anses rimligt under svenska förhållanden. I vissa delar av landet måste det anses säkrare ur smittskyddssynpunkt, hygienisk synpunkt och framför allt praktisk synpunkt att gräva ned kadavren på produktionsstället eller på kommunal soptipp efter tillstånd av behörig myndighet. Arbetsgruppen tillstyrker därför nuvarande - det här var år 1991, för snart tio år sedan - kadaverhantering i Norrland. Efter 1991 har dessvärre Norrland bara blivit glesare vad avser djurhållning, och kontrollen av smittsamma sjukdomar, bl.a. BSE, har skärpts. Nu är det dessbättre så att berörda EU-direktiv på flera ställen öppnar för möjligheten att ta hand om kadaver och avfall på det sätt jag tagit upp i min interpellation. Det gällande EU-regelverket kan därmed följas även med lokal hantering av kadaver och avfall. Jag har kollat detta med flera sakkunniga, länsveterinärer och andra. EU inbjuder alltså i sina direktiv medlemsstaterna att stå öppna även för andra lösningar än dem som Jordbruksverket i sina författningar anger vara de enda. Låt mig ta ett exempel: De svenska föreskrifterna anger, liksom ministern gör, att både s.k. högoch s.k. lågriskavfall ska bearbetas i en steriliseringsanläggning eller brännas i en förbränningsugn. EU direktivet anger i stället att avfallet förutom bearbetning kan tas om hand genom förbränning eller nedgrävning under vissa förutsättningar. Bränning eller nedgrävning står i själva verket som likvärdiga alternativ under de givna förutsättningarna, och det på flera ställen i direktivet. Jag har det med mig här, så vi kan läsa tillsammans om ministern skulle betvivla vad jag säger. De svenska föreskrifterna har skilt dessa ord åt så att man bibringas uppfattningen att nedgrävning inte är godkänd. Bland de förutsättningar som nämns i direktivet för att nedgrävning ska godkännas finns långa avstånd till förbränning. direktivet faktiskt öppnar för en annan hantering än den vi har fastnat för genom Jordbruksverkets föreskrifter. Det är min första fråga till jordbruksministern.

Fru talman! I Jordbruksverkets övergripande mål står det att man ska verka för en konkurrenskraftig miljö och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenter samt skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden. Jordbruksverket ska alltså bl.a. verka för ett livskraftigt, konkurrenskraftigt och miljöanpassat jordbruk. Det är viktiga mål, inte bara för den enskilde jordbrukaren eller livsmedelsproducenten, utan också för alla konsumenter och för landet i stort. Men tyvärr når inte Jordbruksverket alltid upp till sina mål. Under de senaste åren har vi fått flera belägg för det, som också har debatterats här i kammaren. I svaret på Sven Bergströms interpellation om hantering av slaktavfall skriver jordbruksministern att Sverige varken kan ändra på eller avvika från våra gemensamma bestämmelser inom den europeiska unionen. Vi är medlemmar i EU och ska naturligtvis följa de gemensamma regler som vi kommit överens om. Men det finns inget krav på att övertolka reglerna. Det finns däremot möjlighet till en nationell anpassning av reglerna. Inte anser väl jordbruksministern att våra bönder ska ha strängare regler än bönderna i de övriga medlemsländerna? Våra svenska regler för hantering av slaktavfall visar att Jordbruksverket har övertolkat föreskrifterna. I rådets direktiv av den 27 november 1990 kan man läsa sig till att animaliskt avfall som är förbundet med hög risk, t.ex. skallen, hjärnan, ögon, tonsiller och ryggmärg, kan hanteras på två sätt. I artikel 3 står det att man skall bortskaffa avfallet genom förbränning eller nedgrävning. Det står alltså att behöriga myndigheter när så krävs får besluta att högriskmaterial kan bortskaffas genom antingen förbränning eller nedgrävning. Detta har Jordbruksverket tolkat som att specificerat riskmaterial ska brännas i en förbränningsanläggning. Varför? I synnerhet i vårt land, med så mycket glesbygd, borde man väl också tillämpa den senare möjligheten, nämligen att gräva ned avfallet. Inte menar väl ministern att vi inte följer våra gemensamma regler om Jordbruksverket tar med alla alternativ som man redan gett oss via direktivet? Inte anser väl ministern att vi eliminerar smittorisken för konsumenterna när vi transporterar avfallet genom hela vårt land och ibland t.o.m. utomlands? Att transportera avfallet så långa sträckor som det blir från t.ex. mitt hemlän Gävleborg till Stenstorp utgör verkligen en smittorisk och har också en negativ påverkan på miljön. Anläggningen för förbränning i Stenstorp har i sig problem, eftersom den ligger mitt i samhället. Den skulle troligtvis inte ens få tillstånd med dagens krav i miljöbalken. De olägenheter för invånarna i Stenstorp, med lukt och utsläpp, som en anläggning av den här arten skapar är naturligtvis påfallande med tanke på att den så att säga ligger mitt i byn. Men som enda anläggning är den naturligtvis oerhört viktig. Ministern skriver i svaret att bestämmelserna är väl motiverade. Det kan inte vara motiverat att transportera riskavfall långa sträckor genom vårt land till anläggningar som inte ens har full kapacitet att ta emot allt avfall. Inte heller är det motiverat att Jordbruksverket tolkar reglerna så att våra producenter och konsumenter får det sämre än i de övriga medlemsländerna. De frågor jag har är alltså: Om det i direktiven för bestämmelserna ges två möjligheter, måste Jordbruksverket tolka det så att det blir till nackdel för våra konsumenter och producenter? Tycker ministern att våra bönder ska ha strängare regler än i de övriga medlemsländerna?
Fru talman! I svaret på interpellationen om omhändertagande av slaktavfall och kadaver berör jordbruksministern också högriskavfallet och vikten av att detta omhändertas. Det råder väl inga delade meningar om detta. Det är mycket viktigt. Förändringarna av regelverket har nu i sommar lett till att vi inte som tidigare kan exportera en del av det avfallet. Eftersom det bara är ett företag som har möjlighet att driva denna verksamhet i dag och det företaget inte har haft koncession att ta hand om den delen av högriskavfallet som tidigare har kunnat exporteras, skulle det vara intressant att veta om man nu - jag vet att det är högaktuellt - har klarat av att ge koncession så att det går att klara detta inom Sverige. Det måste vi göra, annars blir det kaos. Jag är medveten om att man har försökt att bygga nya anläggningar på vissa håll. Men det har stoppats av de enskilda kommunerna. Mot den bakgrunden är frågan högaktuell. Det var därför, fru talman, jag ville begära ordet, för att få en högaktuell redovisning av problemet.
Fru talman! Jag måste säga att jag blir oerhört förvånad över den här debatten. När människor ute i Europa insjuknar och t.o.m. dör i sjukdomar som man kan hänföra till den fråga vi nu diskuterar, menar ni att vi inte ska följa ett regelverk, att vi kan göra på ett annat vis. I själva verket gör vi inte alls något annat än andra länder. Vi följer samma regelverk inom hela Jag tycker att det är märkligt. Jag förstår inte hur ni med denna syn kan stå till svars inför alla konsumenter. Åsikten borde väl i stället vara att det är de problem vi förvisso har med transporter och förbränningsanläggningar som vi ska åtgärda och inte säga att vi ska börja göra på ett annat vis, undanta stora områden och gräva ned kanske sjuka delar av djur. Det har vi gjort tidigare. Öland är ett sådant exempel. Där har vi grävt ned och där ligger många sjukdomar och vilar i marken som i värsta fall kan orsaka sjukdomar hos djur. Så ska vi väl ändå inte ha det. Det sätt som vi jobbar på nu är att vi ska följa regelverket, därför att vi inte vill ha in t.ex. BSE i Sverige. Det är just därför som den nya bestämmelsen om att man ska ta bort vissa delar på nötkreaturet har kommit till. Vi får inspektioner i Sverige. Kommissionen har varit här, precis som de åker till alla andra länder. Vi är inte särbehandlade. Vi har inget strängare regelverk. Tvärtom skulle man kunna säga att vi åtminstone nu har ett stort område som är undantaget, 72 % av Norrland och några församlingar i Svealand. Det har vi kunnat göra hittills därför att vi har en låg djurtäthet. Men kontrolldelegationen noterade vid sitt besök i augusti 1998 att vi inte infört de bestämmelser som vi skulle i norra delarna av Sverige. Man vidtog inga åtgärder direkt, eftersom vi kunde hänvisa till att vi skulle påbörja en insamling av sådant avfall. När det gäller Stenstorp fattade regeringen i måndags ett beslut om en ytterligare koncession på 2 800 ton fram till årsskiftet. Sedan får vi diskutera hur vi ska hantera detta. Det är ju inte rimligt, och där delar jag Sven Bergströms uppfattning, att man från norra Sverige transporterar långt ned till Stenstorp. Vi behöver en anläggning. Det pågår också diskussioner med kommuner och med det här företaget om att bygga en eller flera sådana anläggningar. Det bästa vore ju om man kunde ha ett par anläggningar som är mindre och inte ha en sådan stor som vi nu har i Jag vet också att det finns en veterinär som förespråkar nedgrävningen. Men jag delar inte den uppfattningen, och alla andra veterinärer är på regeringens sida och anser att man måste tolka bestämmelserna så här. Det pågår också en utveckling av nya metoder för dessa anläggningar och deras verksamhet. Jag hoppas mycket på att vi inom en relativt kort tid ska kunna se dessa metoder också i verkligheten.

Fru talman! Så hamnar vi till sist ändå i den trista retoriska debatt som jag hade hoppats att vi skulle slippa i dag, Margareta Winberg. Vem av oss tre sade någonting om att vi inte ville följa regelverket? Tvärtom. Jag underströk i mitt inlägg att EU:s direktiv faktiskt, när man läser dem noga - jag har dem här och kan läsa högt, Margareta Winberg - medger olika sätt att hantera avfallet. Man måste inte till varje pris bränna allt. Det står faktiskt i regelverket. Jag är säker på att Margareta Winbergs tjänstemän på departementet också är läskunniga och har sett detta. Vi har inget strängare regelverk i Sverige, säger Margareta Winberg. Det är också en sanning med modifikation, därför att flera EU-länder godkänner nedgrävning av kadaver i enlighet med EU-direktivet. I England har den brittiska motsvarigheten till State Veterinary Journal, nr 3 1997, angivit hur sådan nedgrävning ska gå till med hänvisning just till samma direktiv som vi pratar om. Jag kan misstänka att de regler som gäller inom Sverige förefaller mera baseras på handelspolitiska grunder eftersom vi enligt alla undersökningar är fria från BSE. Det finns också med i kommissionens beslut från 1997 att undvika snedvridning av handeln. Därför ska alla länder tillämpa samma metodik. Margareta Winberg och jag vet att Sverige ser radikalt annorlunda ut just med de långa avstånden. På den punkten är vi tydligen överens. Jag välkomnar det. De långa avstånden gör att det blir orimligt dyra transporter. I mina hemtrakter i Forsa i Hälsingland kostar det 1 500 kr att frakta i väg ett dött får för bränning till t.ex. Stenstorp, Krutmöllan eller norra Finland. Det kan vara fråga om transporter på omkring 100 mil enkel resa. Det här har underminerat den avfallsanlänggning för just slakteriavfall och kadaver som kommunen framsynt etablerade för några år sedan. Det medverkade till att man fick ut hög utvinning av metangas. Margareta Winberg och jag är överens om att vi har hanterat frågorna framsynt i Sverige. Från 1985 och framåt har det varit förbud mot kadavermjöl. Jag citerade Jordbruksverkets föregångare. Har Margareta Winberg några invändningar mot deras beskrivning av situationen 1991? Vi har dessbättre varken då eller senare fått in de sjukdomarna, och vi ska inte ha in dem. Paradoxalt nog är risken större att få in en smitta och sprida den i Sverige med den hantering som finns i dag när djur släpas runt i containrar eller på lastbilsflak och far runt på vägar, gårdar och ängar och läcker kroppsvätskor, blod och annat. Om vi verkligen fick in en allvarlig sjukdom, t.ex. mul och klövsjuka, ska man gräva ned lokalt, eftersom sjukdomen är så farlig att man inte får frakta bort djuren. Det är en paradox i sammanhanget att göra så. Jag skulle önska att vi kunde lägga bort retoriken, Margareta Winberg, och försöka hitta öppningar för att komma bort från de enorma merkostnader som det innebär för det norrländska jordbruket som redan är tyngt sedan tidigare och för hela näringen i Sverige. Jag vill upprepa min fråga om Margareta Winberg ändå inte är beredd att förutsättningslöst se över tilllämpningen utifrån hur EU-direktivet faktiskt ser ut.

Fru talman! Nej, Margareta Winberg, jag har inte alls sagt och vill inte att vi inte ska följa de regler som finns. Jag tycker att det är viktigt, inte minst i den här frågan. Som jordbruksministern själv påpekade ska vi självklart se till att vi inte får samma problem som i andra länder i Europa här i Sverige. Men, vi måste ändå se till att utnyttja de direktiv och möjligheter som finns inom EU. Varför måste vi alltid ha regler som försvårar och fördyrar hela processen? Regeringen har själv slagit fast att svenskt jordbruk bl.a. ska vara resursbevarande, miljöanpassat och etiskt godtagbart. Men den tolkning Jordbruksverket gör av regleringen av hanteringen av slaktavfall är varken resursbevarande, miljöanpassad eller etiskt godtagbar. Det blir dyrare för konsumenten. Vi har t.o.m., Margareta Winberg, kunnat läsa i tidningarna om att man har hittat slaktavfall i skogen. När vi fördyrar och försvårar för både producenter och konsumenter riskerar vi, som i många andra fall, att många människor tar lagen i egna händer. Det vill väl ändå inte jordbruksministern vara med och bidra till? Det finns tydliga regler för hur en nedgrävning ska hanteras. Det finns också, inte minst i vår glesbygd, goda möjligheter till det. Sven Bergström påpekade att Hudiksvalls kommun har redan förberett för hur avfallet ska tas emot och t.o.m. för att använda den metangas som bildas. Där måste ministern ändå hålla med om att det är resursbevarande och miljöanpassat. Jag hoppas att ministern kan lova att ministern ska arbeta för att vi ska utnyttja de möjligheter vi har i de direktiv vi har och ge våra bönder och livsmedelsproducenter de möjligheter som övriga bönder och livsmedelsproducenter i Europa har.
Fru talman! Jag vill tacka för beskedet om ökningen av koncessionen om 2 800 ton. Jag har för mig att man har sökt koncession för ett behov på 24 000 ton årligen mot tidigare 16 000. Där finns ett glapp. Hur tar man hand om detta? Går det att klara sig fram till årets slut? Det är givetvis viktigt att få nya anläggningar som är miljövänliga och på alla sätt acceptabla till stånd. Hur snart bedömer jordbruksministern att detta ska kunna ske för att klara koncessionen inom de ramar som finns? Självklart, jordbruksministern, ska vi följa regelverket. Jag tycker inte att det behöver vara någon diskussion om det.
Fru talman! Nej, Sven Bergström det här är ingen retorisk debatt. Jag är uppriktigt upprörd. Det som konsumenterna i Europa i dag oroar sig för, i ett läge där vi har historiens säkraste mat, är att vi på några platser har matskandaler som t.o.m. dödar människor. När vi har tittat på vad detta beror på, har våra experter och veterinärer kunnat konstatera att kadaver i foder är en orsak. Sverige har varit pådrivande. Vi vill försöka komma till rätta med BSE-krisen - hur nu det ska gå till. Den är stor och omfattande. Vi har velat vara pådrivande. Vi har varit med och aktivt tagit fram de nya reglerna. Det är inte så att vi tillämpar dem på ett rigoröst sätt. Vi är det land som har fått undantag för 72 % av Norrlands yta. Det är inte alls säkert att vi kan få behålla det undantaget. Det finns synpunkter på det från kommissionens sida. Det är därför som det är så viktigt att näringen tar ett ansvar. Vi försöker att arbeta tillsammans med näringen, så att anläggningar också byggs i Norrland. Ragunda kommun i mitt hemlän är intresserad. Kommunen är en samtalspartner med Jordbruksverket och företaget för att möjligen ta emot en sådan anläggning. Jag hade inte hört talas om Hudiksvall. Tanken är att så småningom utvinna energi och använda det på ett positivt sätt. Eriksson, är ett delbeslut. Vi måste också fatta ett ytterligare beslut så småningom. Det är näringens ansvar att se till att frågan löses. Vi ska vara behjälpliga i så stor utsträckning vi bara kan. England, Sven Bergström, är ett sällsynt dåligt exempel. Det är det landet som har drabbats värst av galna ko-sjukan. Där lagras nu tusentals ton som man inte vet vad man ska göra av. Exemplet med det landet var dåligt. Sverige är det land som har fått ett, kanske tillfälligtvis, undantag. Vi vet inte hur länge vi kan behålla det. Någon av er var inne på frågan om transporter. Galna ko-sjukan sprids inte genom transporter. Den sprids i livsmedelskedjan. Transporter är dåliga av andra skäl, bl.a. miljöskäl. Men själva smittan och transporterna har inget samband.

Fru talman! Margareta Winberg fortsätter att vara upprörd över matskandaler, kadaver i foder osv. Vi var ju överens om att vi i Sverige har haft rigorösa bestämmelser som tack och lov har förhindrat detta alltsedan 1985. Då hade vi den hantering jag beskrev, nämligen lokalt omhändertagande, nedgrävning på kommunala avfallsanläggningar och annat. Vi har aldrig varit i närheten av dessa sjukdomar i Sverige, tack vare att vi har haft en framsynt hantering. Den ska vi värna. Vad jag vill säga, och som Margareta Winberg konsekvent undviker att kommentera, är att EU direktivet - jag har det här och kan läsa högt om så behövs - öppnar för båda dessa alternativ, nämligen central destruering och lokal nedgrävning. Det är en möjlighet; vi behöver inte ens ha undantag om vi vill tillämpa det på det sättet. Jag vädjar till Margareta Winberg att läsa detta en gång till och överväga möjligheten att se över regelverket. Det är en oerhört dyrbar hantering och en oerhört miljöskadlig hantering, när diesellastbilar far land och rike kring på detta sätt. Det är oerhört hotande för näringen och för de slakterier som har de långa avstånden. För det lilla lokala slakteriet i Delsbo betyder det en merkostnad årligen på 1 miljon kronor. Om Margareta Winberg inte är beredd att medverka till en översyn, är hon då beredd att medverka till någon typ av medfinansiering från statens sida för att kompensera i första hand det norrländska jordbruket för de enorma merkostnader som man drabbas av? Annars riskerar näringen att gå över styr. Så illa är det faktiskt. Jag har en sista fråga: Är Margareta Winberg beredd att medverka om en hearing eller ett seminarium ordnas för att penetrera den här frågan på djupet? En interpellationsdebatt blir tyvärr alldeles för kortfattad. Jag vet att jag har väldigt bra på fötterna i den här frågan. Vi ska inte sätta krokben för den svenska jordbruksnäringen i onödan. Vi kan tillämpa dessa EU-direktiv mycket klokare med bevarat starkt smittskydd. Det kan vi vara överens om.
Fru talman! Sven Bergström refererar till 1985 och 1991 och vad vi och experter tyckte då. Det må han få göra, men situationen är ju helt annorlunda i dag. I dag har vi en betydligt större kunskap om det här. Vi har i Europa drabbats av en sjukdom som vi inte kände till 1985. Vi har förstått dess orsak, och vi kan se sambandet mellan i det här fallet kadaver i foder och denna sjukdom. Det är det ena. Det andra är att vi är med i EU, och det förändrar också vår situation otroligt mycket. Vi har öppna gränser på ett annat sätt än vi hade 1985 och 1991. Nu kommer foder och djur, om än i liten omfattning, och nu kommer andra saker över våra gränser. Vi skickar ut och vi får in. Det gjorde vi inte då på livsmedelsområdet. Det är inte relevant att jämföra med vare sig 1985 eller 1991. Det man tyckte att man kunde göra då kunde man göra i hägnet av ett skydd runt vårt land på jordbrukets område. I dag har vi inte det skyddet. Gränserna är öppna. Sven Bergström frågar om jag är beredd att medge en annan tolkning eller att Jordbruksverket skulle kunna göra det. De gör ju det i norra Sverige; de använder sig där av lokal nedgrävning. Det är det undantag vi har. 72 % av Norrland - det är en ganska stor del av Norrland - har det här. Jag tycker inte att det är bra, utan det vore bättre om man hade anläggningar också i Norrland. Det är det jag försöker arbeta på och hoppas att det ska kunna genomföras. Vi har diskussioner med LRF:s Norrlandsgrupp, och de är med på det här. De är mycket inne i debatten och i den här utvecklingen. Om det behövs får vi se över finansieringen när det gäller den fördyring som detta medför på grund av långa avstånd. Men det handlar i så fall om en omfördelning av de pengar som finns i systemet. Jag kan gärna lova att se över detta.

Fru talman! Lena Ek har frågat hur jag avser att agera för att konsumenterna i Sverige och övriga EU ska säkerställas sunda och säkra livsmedel. Dessutom har Lena Ek frågat varför jag inte har gjort något för att EU:s livsmedelsmyndighet ska placeras i Sverige. För att börja med den första frågan vill jag gärna hänvisa till det som Lena Ek själv skriver, nämligen att Sverige har en lång tradition av god livsmedelskontroll och goda förhållanden i livsmedelsproduktionen. Det är något jag verkligen håller med om. Sverige har en mycket hög säkerhet när det gäller mat, sannolikt den högsta i världen. Det är det besked jag får när jag talar med forskare på området. Det innebär inte att jag är nöjd med hur det är i dag. Livsmedlen måste bli ännu bättre och säkrare. Informationen till oss som konsumenter måste också bli tydligare och bättre så att vi ska kunna göra ett medvetet val. De senaste årens skandaler på livsmedelsområdet har gjort att frågan om säkra livsmedel har hamnat i fokus inom EU. Intresset för att diskutera dessa frågor i alla sammanhang är för närvarande mycket stort. Det kan tyckas lite paradoxalt eftersom vi aldrig tidigare haft så säkra livsmedel i Europa som vi har nu. Men vårt mål är att aldrig acceptera att livsmedel som är farliga för människors hälsa får säljas på den europeiska marknaden. De skandaler vi har sett kan vi aldrig acceptera. Den svenska regeringen har varit och kommer att fortsätta att vara mycket aktiv i arbetet med att modernisera och förbättra regelverket på området. Ett viktigt område att förbättra framöver är livsmedelskontrollen. Den "kontroll av kontrollen" som Lena Ek efterlyser finns redan genom t.ex. kommissionens kontor i Dublin eller andra enheter inom kommissionen som följer upp den kontroll som medlemsstaterna utför. Exempel på områden som kommissionen kontrollerar är pesticidkontrollen i medlemsstaterna. Jag anser, precis som Lena Ek, att kontrollen av kontrollen kan förbättras men tycker att detta bör ske inom ramen för nuvarande organisation och inte genom den föreslagna myndigheten. Den nya myndigheten är tänkt att i första hand bidra med vetenskapliga riskvärderingar som underlag till övriga EU När det gäller den andra frågan som Lena Ek ställt vill jag börja med att hänvisa till de svar jag gav Carl G Nilsson på en interpellation i våras och Inga Berggren på en fråga nu i höst. Frågan om bildandet av en europeisk livsmedelsmyndighet har varit uppe för diskussion inom EU vid tidigare tillfällen, men det har då stupat bl.a. på finansieringen. Intresset för en myndighet har åter väckts i och med de senaste årens skandaler på livsmedelsområdet. Jag föreslog redan våren 1999 att en EU-myndighet borde skapas. Så har nu också föreslagits av kommissionen. I dagarna presenterar kommissionen ett mer detaljerat förslag. Jag är övertygad om att oavsett var myndigheten placeras kommer den att vara till stor hjälp i unionens arbete för att alla livsmedel som produceras i EU är säkra och att konsumenterna kan lita på att alla livsmedel de köper är säkra. EU har verkat för att de myndigheter som bildas ska fördelas rättvist mellan medlemsstaterna. Sverige och Finland har som nya medlemmar ingen EU myndighet. Finland signalerade tidigt ett starkt intresse för livsmedelsmyndigheten. Jag har gett mitt stöd för en lokalisering till Finland. Den svenska regeringen har valt att prioritera ett organ inom IT-området.
Fru talman! Åhörare! Statsrådet! Det finns en grund i detta som jordbruksministern och jag är djupt överens om, nämligen hur viktigt det är med sunda och säkra livsmedel. Det är många föräldrars bekymmer i dagens läge hur de ska kunna garantera att deras barn verkligen får mat som de mår bra av och som de kan växa och utvecklas av, att de får mat som de inte mår dåligt av, och hur man kan hindra att de får mat som de t.o.m. blir sjuka av kortvarigt eller långvarigt, mat som de blir handikappade av eller t.o.m. mat som dödar. Den här situationen och oron i dag kommer förstås av det som berörts i den föregående debatten, dvs. BSE-situationen i Storbritannien, Irland och andra länder. Nu senast är det diskussionen i Frankrike, där många skolor slutar köpa nötkött för att kunna garantera hälsosam mat eller åtminstone inte dödlig mat till de skolbarn som äter på skolorna. Vi har annat. Vi har salmonella. Vi har hela denna övermedicinering av antibiotika som fortfarande finns i stora delar av Europa. Vi har användningen av tillväxthormoner, som också kan både skada och handikappa, särskilt barn. Jag är övertygad om att rapporterna på det här området kommer att bli fler och fler och kommer att bli allvarligare och allvarligare. Jag ser också att den kontroll av den här situationen som sker i Europa inte fungerar. Det är helt tydligt. Det finns heller inget organ som kan se till att kontrollen av området fungerar. Då blir jag väldigt förvånad när jag hör jordbruksministern med engagemang och känsla tala om de matskandaler som t.o.m. dödar människor runtom i Europa för bara några minuter sedan. Samtidigt vet jag att det finns ett förslag i Europaparlamentet om en matmyndighet med en möjlighet att besluta om sanktioner mot de myndigheter som inte sköter sin kontroll av mat och matsäkerhet. Det är ett förslag som miljö och jordbruksutskottet i Europaparlamentet har antagit i enighet. Men Sverige, som normalt sett brukar ha en väldigt hög profil i de här frågorna, väljer att stödja en svagare myndighet. Det är förvånansvärt men också djupt tragiskt. Den andra delen av min interpellation handlar om att denna myndighet borde ha placerats i Sverige. Den frågan borde av drivits av den som företräder Sverige på det här området, nämligen jordbruksministern. Den IT-myndighet som man talar om här är ju långt borta i horisonten. Det finns också länder som har mer än en EU-myndighet.

Fru talman! Jag blir lite konfunderad när jag läser interpellationen. Den är något motsägelsefull. I stycket 3 kritiseras regeringen för passivitet. Vi är passiva när det gäller att garantera livsmedelssäkerhet, och det är olyckligt. Det är tom retorik, osv. I nästa stycke står det: Sverige har en lång tradition av god livsmedelskontroll, goda förhållanden i livsmedelsproduktionen, stark djurskyddslag och tuffa regler för livsmedelsproduktion på en rad områden. Vi har målmedvetet arbetat, osv. Vad är det som gäller? Är vi dåliga eller är vi bra? Det är den första fråga jag vill ställa och få ett svar på. Min uppfattning är, som jag sade i den tidigare interpellationsdebatten, att vi sannolikt har världens renaste jordbruk. Det har vi fått genom en kombination av stark lagstiftning, mycket målmedvetna och miljömedvetna bönder och medvetna konsumenter. Jag kan jämföra med den nya livsmedelslagstiftning som kommissionen föreslår. På många områden har Sverige redan sedan länge dessa regler i det nationella regelverket. Min fråga är: Vad är vi, är vi dåliga eller är vi bra? När det sedan gäller det som Lena Ek började med att ta upp delar jag uppfattningen. Det är också den svenska prioriterade målsättningen på mitt departement. Vi ska försöka att grundlägga bra matvanor hos unga. Det är en nationell sak. Det kan vi besluta om själva. Till det ändamålet har jag 60 miljoner under tre år. Olika organisationer och myndigheter i vissa fall har kunnat och kan söka pengar och därmed stärka matvanorna hos unga. Jag är precis som Lena Ek angelägen om detta. Vad vi ser i dag är en oroande utveckling som vi måste försöka att bryta. Det bästa sättet att bryta det är att göra det så tidigt som möjligt. Därför har jag också t.ex. ett annat prioriterat område. Det är skolmåltidsverksamheten. Jag tycker att man ska uppvärdera den och backa upp den så att man där verkligen har bra mat så att barnen vill äta den. Sedan gäller det vad den nya myndigheten ska göra och inte göra. Det är klart att man kan diskutera om vi ska ha en myndighet av samma typ som den amerikanska Food and Drug Administration. EU är en annan typ av union. Vi har inte det amerikanska systemet. Med det förslag som Lena Ek pläderar för skulle det bli en ny överstatlig myndighet. Både kommissionen och medlemsstaterna har gjort bedömningen att det inte är bra att ha det. Det som nu diskuteras är att denna myndighet framför allt ska ha hand om riskvärdering och till viss del också riskkommunikation. Men själva hanteringen ska ligga kvar på kommissionen. Det betyder att kontoret i Dublin kommer att förstärkas. Det blir en bättre kontroll av kontrollen också med detta system. Vad slutligen gäller placeringen vet också Lena Ek att det är så det går till i politiken. Man gör upp. Här gjorde statsminister Persson upp med statsminister Lipponen om att Sverige - inte bara jag, utan hela regeringen - stöder Finland för att få det nya institutet, och Finland kommer att stödja Sverige för att få IT-institutet. Det kan man tycka mycket om, men så är realiteten i politiken.
Fru talman! Jag tror inte att det är så svårt att förstå det som står i min interpellation. I stycket 4 talas om situationen i Sverige, där vi i mångt och mycket är överens. Vi är överens om att vi på det här området är ett föredöme för övriga EU-länder. Vi hade med stor trovärdighet kunnat husera en myndighet, och vi hade också haft den spetskompetens som en sådan behöver. Det är det ena. Alldeles innan talas i interpellationen om den passivitet som regeringen visar när det gäller resten av Europa. Där skulle denna myndighet med tyngd kunna gå in med sanktioner och se till att farliga saker inte får förekomma. Den skulle ordentligt kunna sanktionsbelägga de som inte klarar av detta. Det är i resten av Europa vi har de stora matskandalerna. Det är där denna starka, tunga myndighet hade behövts. Kommissionen och medlemsstaterna har inte bedömt att det är nödvändigt. Men de folkvalda parlamentarikerna i parlamentet har i enighet i utskottet varit överens om att denna starka, tunga myndighet behövs. Det väger väl ändå någonting också i vår värld. Den nu resonerande myndigheten ska hålla på med riskvärdering, riskhantering, utvärdering och sådana saker. Det sker till dels redan nu. Det som man kommer att kunna göra är egentligen väldigt mjukt och försiktigt. Det är ett informerande, utbildande, uppföljande, rekommenderande, utredande och inlindande. Det som nu behövs i hela Europa är rätt så tuffa tag för att komma till rätta med situationen. Jag tycker fortfarande att det är tragiskt att inte Sveriges företrädare har drivit den linjen, trots att de folkvalda EU parlamentarikerna har varit överens om det.
Fru talman! Vad är då passivitet? I Sverige har vi varit bra. Där har vi gjort mycket. Skulle vi då inte föra över detta till EU? Vad vi har gjort är att vi försöker att få EU att anta våra salmonellabestämmelser. Vi försöker - och nu också med viss framgång - att få dem att anta vårt kadaverförbud, som vi har haft under lång till. Vi försöker nu med stor framgång att få dem att avstå från antibiotika i foder, där vi bara har fyra antibiotikaslag kvar. Som jag sade var det från början mitt förslag år 1999 att vi skulle ha en myndighet. Jag vet inte vad det är för passivitet som Lena Ek talar om. Det skulle möjligen vara att vi inte drev institutet till Sverige. Det är en politisk uppgörelse. Det är sådant som händer i politiken. Det intressanta är väl att vi nu får ett institut som ska göra saker. Det är kanske mindre viktigt var det ligger, även om jag vill understryka det som också Lena Ek sade: Sverige skulle ha varit mycket väl skickat att ha det hos oss. Vi har mycket bra vetenskapsmän på det området. Men det har sannolikt också Finland. Jag förstår heller inte vad Lena Ek talar om när hon säger något om parlamentet och dess andra förslag. Jag såg både Karl Erik Olsson och Marit Paulsen på TV efter debatten i Europaparlamentet strålande glada tala om att de nu hade fått igenom detta. Vad är det då ytterligare som Lena Ek vill ha igenom? Europaparlamentet anser att myndighetens ansvarsområde främst ska vara att ge vetenskapliga råd och att samla in vetenskapliga data. Man påpekar vidare att det är viktigt med ett nära samarbete med kontoret i Dublin och läkemedelsmyndigheten, men också att gränsdragningen blir tydlig. Man menar att livsmedelsmyndigheten ska föreslå typ av inspektion samt frekvens och procedurer för inspektioner som utförs av kontoret i Dublin. Det är inga konstiga saker! Detta kommer vi att diskutera. Det var detta som Karl Erik Olsson och Marit Paulsen stod upp och var så lyckliga över att de hade fått igenom. Jag förstår alltså uppriktigt sagt inte vad vi är oense om.

Fru talman! När det gäller riktigt farliga saker är det i de allra flesta fall bra att efter information, utvärdering och utbildning också kunna använda sig av sanktioner. Det gör vi på de flesta andra områden när det handlar om riktigt farliga saker. Det som Karl Erik Olsson och Marit Paulsen har föreslagit är en europeisk matpolis - inte en europeisk mattant. Det är rätt stor skillnad. Däri ligger också det som jag kallar för passivitet i det här läget. Information, utvärdering och riskvärdering är ju någonting som den allmänna debatten har dragit i gång i kombination med det som görs i Dublin. Det som behövs, förutom de vetenskapliga grunderna eller utredningarna som jordbruksministern hänvisar till, är en myndighet som kan vidta sanktioner. En väldigt bra och intressant parallell är EU:s och konkurrensmyndighetens agerande i konkurrensfrågor. Det var den typen av sanktioner och ingripanden som både Karl Erik Olsson och Marit Paulsen hade hoppats att denna myndighet skulle ha möjlighet att göra. Det kommer den nu inte att få. Min ärliga uppfattning är fortfarande att det är tragiskt att den inte får det. Jag tror nämligen att det hade behövts - både för matkvaliteten och för de barn som ska äta maten i Europa i framtiden.
Fru talman! Jag tycker att det är lite intressant, det här med matpolis och mattant. Jag tolkar då mattant i en positiv bemärkelse. Vad mattanterna gör i Sverige - men tyvärr inte i andra länder eftersom man inte har skolmat i andra länder i så stor utsträckning - är nämligen att arbeta förebyggande och långsiktigt. De ser till att maten är bra så att barnen mår bra. Vad en polis gör är att rycka ut i det akuta skedet, när någonting har hänt. Man kan säga att det här institutet blir en form av mattant - om vi nu ska illustrera det på det viset - inom EU.

Fru talman! Ana Maria Narti har frågat mig på vilket sätt Sverige arbetar för ett juridiskt samarbete på området "en modern internationell kommunikationsrätt". Hon har särskilt frågat om det finns några konkreta möjligheter att tillsätta en internationell juridisk arbetsgrupp. Denna skulle ha till uppgift att övervaka och analysera det som händer i Sverige, i EU och i hela världen. I dag finns det ett stort internationellt samarbete kring de frågor som Ana Maria Narti tar upp, inte minst inom EU. Tidigare i år antogs t.ex. ett direktiv om elektronisk handel. Vidare har kommissionen förklarat att den tänker ta initiativ till regler om bekämpning av barnpornografi och till åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet på Internet. Ett beslut om bekämpning av barnpornografi på Internet fattades tidigare i år. Även andra åtgärder kunde nämnas här, t.ex. direktivet om elektroniska signaturer. När det gäller områden som ligger utanför civilrätten och straffrätten kan jag nämna det arbete som för närvarande pågår för att ta fram ett nytt regelverk för elektroniska kommunikationer. I det arbetet ingår bl.a. att ta fram ett nytt direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation. Förutom arbetet i EU vill jag särskilt peka på det samarbete som sker i FN. I FN:s kommission för internationell handelsrätt, Uncitral, pågår ett ingående samarbete om den internationella handelsrätten. Just nu håller man på att arbeta fram ytterligare regler för elektronisk handel. Jag vill också lyfta fram det arbete som sker inom ramen för ett annat FN-organ, nämligen WIPO. Arbetet där går bl.a. ut på att anpassa immaterialrätten till den tekniska utvecklingen. WIPO har i dag hand om 21 olika konventioner. Några av konventionerna gäller just patent och upphovsrätt - två områden som Ana Maria Narti särskilt nämner. På det straffrättsliga området vill jag framhålla det arbete som pågår inom Europarådet. Där arbetar man för närvarande med att ta fram en konvention om IT relaterad brottslighet. En viktig del i det arbetet är att förstärka det internationella samarbetet vid utredning och lagföring av sådan brottslighet. Det finns alltså redan i dag ett mycket omfattande internationellt samarbete kring de frågor som Ana Maria Narti tar upp. Den svenska regeringen deltar aktivt i det samarbetet. Den tekniska utvecklingen går snabbt. Utvecklingen är ofta gränsöverskridande. Det är angeläget att man även i fortsättningen arbetar internationellt i dessa frågor. Det behövs god framförhållning i arbetet. Jag håller med om att man hela tiden måste följa den tekniska utvecklingen och de konsekvenser som denna, både på gott och ont, för med sig. Detta gäller både internationellt och på hemmaplan. Men jag bedömer det inte som realistiskt att skapa ett sådant internationellt organ för modern internationell kommunikationsrätt som Ana Maria Narti efterfrågar. På den frågan måste jag därför svara nej. Däremot är det önskvärt, och säkert också möjligt, att bredda och fördjupa samarbetet på annat sätt. Men ett sådant utökat samarbete bör troligen i första hand ske i de samarbetsorgan som redan finns. Ana Maria Narti tar upp en annan angelägen aspekt som jag till sist vill säga några ord om. När det gäller lagstiftningen i EU på dessa områden håller jag med om att resultatet hittills i många fall har blivit alltför fragmentariskt. Man har ofta riktat in sig på enstaka frågor. Det ligger kanske i lagstiftningsprocedurens natur i EU att det blir så. Men det är ändå olyckligt. Det är viktigt att lagstiftningen har sin grund i en helhetssyn så långt som möjligt. Ett annat problem är att många av EG-direktiven har tillkommit under stark tidspress. Jag vågar påstå att detta har lett till att EU-lagstiftningen i vissa fall inte har fått den höga kvalitet som är önskvärd och som vi är vana vid i Sverige. Det finns anledning att noga följa detta i framtiden. Just frågan om kvalitet i lagstiftningen är också något som vi kommer att driva från Justitiedepartementets sida under det svenska ordförandeskapet. Här bör man också uppmärksamma de tidsfrister som gäller för medlemsstaterna när de ska genomföra EG-direktiven. Det är viktigt att dessa blir tillräckligt långa. Alltför korta tider riskerar att leda till att vår lagstiftning inte håller tillräckligt hög kvalitet. Regering och riksdag måste få den tid som behövs för att kunna genomföra direktiven på bästa sätt. Från svensk sida försöker vi hålla fast vid att tiden normalt bör vara minst tre år för civilrättslig lagstiftning. Ana Maria Narti nämner distansavtalslagen. Den lagen bygger ju på ett EG-direktiv. Jag känner till att riksdagen inte hade den tid som den har rätt att kräva för att behandla en sådan viktig proposition. Jag menar att detta klart och tydligt visar hur betydelsefullt det är att tidsfristen för att genomföra EG-direktiv inte blir för kort. Detta är en synnerligen angelägen fråga som vi bör uppmärksamma i EU.
Fru talman! Först vill jag tacka för det svar jag har fått och gratulera den nya justitieministern till hans nya position. Jag tycker att det svar jag har fått inbjuder till en fortsatt diskussion. Det är en mycket lång diskussion som väntar oss. Ingen, varken en erfaren jurist eller en oerfaren parlamentsledamot - jag har bara ett år i lagutskottet bakom mig - kan orientera sig i den virvel av händelser som den nya internationella kommunikationen sätter i gång. Visst pågår det i dag ett mycket intensivt arbete internationellt. Ändå hjälper det inte. Vi gör misstag. Jag ska ta ett exempel som har vållat en mindre storm hos allmänheten. Det handlar om obeställd reklam. Det gäller reklam som kommer via Internet. Denna reklam stör väldigt många människor när de, utan den minsta önskan att få ta emot sådana budskap, känner sig bombarderade och dränkta av sådan reklam. Där har vi fattat ett felaktigt beslut. Jag personligen kritiserade detta beslut, men kanske inte tillräckligt starkt. Vi har beslutat om ett register som ska samla namn på alla människor som inte vill ta emot reklam. Ett sådant register skulle bli nationellt. Men cirkulationen av sådana meddelanden är internationell. De som skickar sådana reklammeddelanden tar inte hänsyn till nationella register. De kan mycket lätt gå förbi detta. Efter detta har också Konsumentverkets bedömning kommit. Konsumentverket säger samma sak. Det här nationella registret hjälper inte. Jag vill gärna lyfta fram den här frågan. Det finns internationella organ. De är säkert mycket duktiga och bedriver en fin verksamhet, men det händer ändå mycket ofta att förvirring uppstår i virveln av händelser som äger rum. Då beslutar vi om lagar som mycket snabbt visar sig inte fungera. Detta blir en stor utmaning för en ny justitieminister.
Fru talman! Jag tackar för gratulationerna. Ett år verkar för mig väldigt långt om man jämför med den erfarenhet på några veckor som jag har. Jag ska försöka svara på den fråga som handlar om det som kallas opt out och opt in-lösning och vilket alternativ man ska välja. Av lagutskottets betänkande med anledning av propositionen om obeställd reklam framgår att utskottet förutsätter att ett konkret förslag till nationellt spärregister redovisas för riksdagen senast under första halvåret 2001. Det är enligt lagutskottet inte förenligt med en aktiv konsumentpolitik att ha en opt out-lösning om det inte finns ett centralt register som konsumenten kan vända sig till och avböja e-postreklam. Med en opt outlösning är det just så som Ana Maria Narti nämner. Regeringen har nu att ta ställning till vilken väg man ska gå. Det finns två alternativ. Det ena är att hålla fast vid opt out-lösningen. Då måste man införa ett nationellt spärregister. Det finns alltså inte i dag. Det andra är att övergå till en opt in-lösning som finns i flera andra länder. Den frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet. Det är det svar jag kan ge.
Fru talman! Det var roligt att höra att man jobbar med alternativ nummer två, opt in. Efter allt det som har skett sedan vi fattade beslutet, som var en kompromiss, är jag mer och mer övertygad om att opt in är den bästa lösningen. De flesta av oss riksdagsledamöter har också fått massor med e-brev som protesterar mot den fria obeställda reklamen. Folk känner sig direkt kränkta av det. För mig är min dator ett arbetsredskap och någonting som står mig mycket nära. I den vill jag absolut inte ha in konstiga meddelanden från vilka sändare som helst. Jag förstår de människor som har protesterat. Jag vill ta upp en annan fråga också. Justitieministern har talat om hastigheten som tvingar oss att, både på nationell och internationell nivå, skriva om lagar. Detta är alldeles sant. Det är sant att det finns direktiv som kommer från EU som redan när de kommer till oss inte längre stämmer med vad som hänt inom tekniken. Vi ställs också inför situationen att fatta beslut alldeles för hastigt. Men ibland gör vi våra egna små eller stora misstag. Ibland är de här misstagen väldigt svåra att förstå. Jag tänker på en bestämmelse i den nya bokföringslagen. Där står det att allt elektroniskt material som har med dokumentationen av en transaktion att göra ska bevaras på företaget i den form det hade när det kom till företaget. Det betyder att om det har kommit på diskett ska jag bevara disketten och har det kommit med e-mail ska jag ha hela installationen kvar under fyra år. Först efter fyra år har jag enligt den nya bokföringslagen rätt att konvertera. En sådan lag skulle kanske fungera om alla företag i Sverige hade nya datorer vid det datum när lagen träder i kraft. Vi vet att de flesta datorer byts ut efter tre år. På grund av den galopperande tekniska utvecklingen blir de fullständigt obrukbara, inte därför att de inte fungerar utan därför att de inte kan svara till andra system som kommer i gång eller för att minnet är för litet osv. Efter fyra år behöver alltså en företagare hela den gamla utrustningen plus personal och mjukvara som tillåter utläsning av den elektroniska dokumentation som kom in i en viss form. Här tycker jag att vi har gjort ett misstag och inte tagit hänsyn till den otroligt snabba tekniska utvecklingen. Det skulle vara väldigt intressant att höra vad justitieministern tycker om detta.
Fru talman! När det gäller den första frågan får vi alltså avvakta det arbete som pågår för att sedan ta ställning. När det gäller den andra frågan är det så att om räkenskapsinformation består av uppgifter som har erhållits från någon annan gäller detta först fr.o.m. fjärde året efter det kalenderår då räkenskapsårets avslutades. Lagens krav på bevarande av räkenskapsinformation är alltså tre år och inte fyra år. Bestämmelsen om bevarande av räkenskapsinformation hindrar inte företaget från att anpassa informationen till företagets eget informationssystem. En förutsättning för detta är naturligtvis att räkenskapsinformationen inte förändras. Bestämmelserna ställer inte heller något krav på bevarande av den maskinella utrustningen och de andra fysiska föremål som ursprungligen användes för att spara informationen. Det är naturligtvis så att tillgången på maskinvara kan göra det nödvändigt att använda annan utrustning än den som användes från början. Enligt riksdagsmajoritetens mening innebar bestämmelsen en lämplig avvägning mellan å ena sidan kraven på dokumentation och bevis samt å andra sidan företagens behov av att utnyttja ny teknik. Som jag ser det har det inte framkommit något som förändrar den bedömningen nu.
Fru talman! Eftersom jag har arbetat i lagutskottet med det här beslutet kan jag intyga att konvertering inte accepteras förrän den lagstadgade perioden redan är borta. Men det är inte det som är det viktigaste. Det viktigaste är att vi hittar metoder för att tillsammans på alla nivåer kunna hantera de här mycket nya frågorna. Jag vet inte om det är just ett internationellt organ, en internationell arbetsgrupp, som skulle ge de bästa möjliga svaren i sammanhanget. Men jag har en känsla av att vi allihop hela tiden måste gå i skola och tillämpa det som i dag så vackert kallas för livslångt lärande för att kunna hålla takten med vad som händer på alla nivåer - internationellt, inom EU och på nationell nivå.

Fru talman! Anne-Katrine Dunker har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att underlätta företagens sponsring av kulturen. Anne-Katrine Dunker gör gällande att avdragsreglerna är gamla, luddiga och i första hand anpassade till idrotten. Det finns inga särskilda bestämmelser om avdragsrätt för sponsring i skattelagstiftningen. Däremot finns det ett uttryckligt avdragsförbud för gåvor. Utgifter för sponsring kan dock, i likhet med en mängd andra utgifter som inte är särskilt reglerade, betraktas som en avdragsgill kostnad. För avdragsrätt förutsätts att bidragsgivaren har fått en motprestation som står i rimlig proportion till insatsen. Motprestationen kan bestå t.ex. i aktiva reklamåtgärder från mottagarens sida eller i att mottagaren ställer sitt namn e.d. till förfogande i reklamsammanhang. Värdet av eventuell uppmärksamhet i massmedier beaktas självklart också vid bedömningen av om ett bidrag är avdragsgillt. Det har ingen betydelse om sponsringen avser idrott eller kultur. Det avgörande för avdragsrätten är motprestationen. Till den del motprestation saknas är det fråga om en gåva. Sponsring har ofta ett stort goodwill och reklamvärde, och det är förstås förklaringen till att näringslivet är villigt att betala en del av svenskt idrotts och kulturlivs verksamhet med sponsorbidrag. Även om det i det enskilda fallet kan vara svårt att bedöma avdragsrätten kan jag inte hålla med Anne-Katrine Dunker om att den generella regeln, nämligen att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av, i sig är oklar. Det är knappast möjligt att i ett sådant fall som sponsring precisera avdragsrätten genom detaljreglering. Jag är inte heller beredd att utvidga avdragsrätten genom att införa avdragsrätt för gåvor.
Fru talman! Jag får börja med att tacka ministern för svaret, även om jag inte är helt nöjd med det svar som jag har fått. Jag frågade nämligen vilka åtgärder som ministern tänkte vidta för att underlätta sponsring och inte om ministern tänker göra gåvor avdragsgilla. Såväl ordet sponsra som sponsring är relativt nya i Sverige. Och som mycket annat uppstod det i USA för att på 80-talet slå igenom i Europa. Men olika former av stöd till föreningar och institutioner har förekommit under betydligt längre tid också i vårt land. Sponsringen har kommit för att stanna. Vad som fattas för att den ska slå igenom är klarare regler. De regler som styr sponsringen i dag är föråldrade. Om företaget har rätt till avdrag bedöms i 20 § kommunalskattelagen. Det allmänna stadgandet som reglerar avdragsrätten för sponsring har i princip haft samma innehåll sedan lagens tillkomst 1928. Och då ska vi alltså komma ihåg att sponsringen har tillkommit betydligt senare. Reglerna säger bl.a. att det ska finnas ett klart samband mellan sponsorn och den sponsrade, något som försvårar sponsring till inte minst kulturen. Därför vill dagens sponsorer hellre tala om goodwill. Ministern anser inte att reglerna är oklara, och det må så vara. Men Riksskatteverket anser att lagstiftningen saknar direkta regler om avdrag för sponsring. I det numera berömda domstolsfallet med Pharmacias sponsring av Operan säger regeringsrätten bl.a. att det inte är möjligt att i någon högre grad fastställa vad som är avdragsgillt och vad som inte är det. Pharmaciadomen har alltså inte heller klargjort reglerna, tvärtom. För många föreningar och institutioner är sponsring livsviktig. Men det handlar inte bara om ekonomiska tillskott utan också om att föra kulturen eller sporten och företagen samman i ett samarbete som båda parter tjänar på. I de forna planekonomierna i Öst och Centraleuropa var det också svårt att övertyga om sponsringens betydelse, eftersom kulturen ansågs tillhöra statens angelägenheter. Lite av det resonemanget förs också i Sverige. Och frågan från 70-talet hänger kvar: Behöver och kan kultur marknadsföras? Självklart bör och ska kulturen marknadsföras. Och varför sponsring av vissa anses som fult är svårt för mig att förstå. Exempelvis tycker inte kulturministern om sponsring. Men inte är det väl fel att våra kulturinstitutioner kan få ett välbehövligt tillskott. Sponsring är lönsam både för kulturen och för företagen. Av sponsorsmedlen går ca 70 % till sporten och endast 15 % till kulturen. Resterande går bl.a. till social sponsring. 1999 sponsrades 320 svenska institutioner med drygt 200 miljoner kronor - en mycket blygsam summa som motsvarar mindre än 2 % av de offentliga bidragen till kulturen. Sporten får mycket mer, och det är också lättare att satsa pengar på sporten, eftersom man kan sätta reklambudskap på arenor och på idrottsutövarnas kläder. Härmed kan i princip allt marknadsföras, något som inte lika lätt låter sig göras på våra kulturinstitutioner, vilket man också måste ta hänsyn till i bedömningen. Därför vill jag till sist återigen fråga ministern om det ändå inte är dags att se över reglerna för sponsringen, eftersom inte ens de myndigheter som ska handha bedömningen av sponsringen tycker att det är självklart hur man ska bedöma.

Fru talman! Det finns inget skäl till okunskap om nuvarande lagstiftning. Denna är alldeles klar när det gäller avdragsrätten för sponsring. Elisabeth Fleetwood sade ju att det inte gällde klarheten i själva lagstiftningen utan att det var en diskussion om tilllämpningen som hon tog upp. Reglerna är det inget fel. Jag tror att inte heller tillämpningen egentligen är det stora problemet. Vad som faktiskt förvånar mig är att både interpellanten och Elisabeth Fleetwood talar sig varma för mer resurser till kulturen. Båda representerar Moderata samlingspartiet som ju är det parti som är känt för att vara det mest kulturfientliga partiet och som mest är motståndare till anslag till kulturen. Att i stället för reella anslag till kulturen hoppas på sponsring tycker jag nog inte riktigt är rätta metoden. Kulturen, liksom idrotten, ska gärna ha, tycker jag, ett gott utrymme för sponsring men det kan inte vara så att kulturen i första hand ska förlita sig på sponsring. Kulturen ska i stället i första hand ha ett reellt samhälleligt stöd. Jag beklagar att Moderata samlingspartiet för det mesta motarbetar det. Jag tycker att det är viktigt med sponsring både för kulturlivet och för idrottsrörelsen. Det finns entydiga regler på den punkten. Jag har ingen anledning att kommentera enskilda fall som har avgjorts av våra rättsvårdande myndigheter. Utan tvekan har det inte varit några svårigheter med att tillämpa de regler som vi har. Däremot är det så när det gäller grundregeln, något som interpellanten möjligen vill ändra på, att man ska ha kostnader för intäkternas förvärvande och att det måste finnas en motprestation från den som är beredd att ge sponsring till någon, vare sig det gäller kulturlivet eller det gäller idrottslivet. Det inte går att ändra på det sambandet. Vill man ändra på det är det naturligtvis en helt annan typ av förutsättningar för sponsorverksamhet som man är ute efter. Sammanfattningsvis vill jag mycket bestämt hävda att omfattningen av sponsringen i vårt land är ett gott betyg och ett bevis på att vi har goda lagregler för att hantera frågan. Sedan kommer det naturligtvis alltid i det enskilda fallet att förekomma en diskussion om hur tillämpningen ska se ut. Jag tror att varken idrottsrörelsen eller kulturlivet skulle vara betjänt - om det nu är vad Anne-Katrine Dunker och Elisabeth Fleetwood vill ha - av en väldigt detaljerad reglering av hur sponsorverksamheten ska se ut, utan den generella skattelagstiftning som vi har faktiskt gör nog mest nytta både för kulturlivet och för idrottsrörelsen.
Fru talman! Att vi är de mest kulturfientliga får vi ständigt höra liksom att det här skulle handla om att ersätta offentliga bidrag till kulturen med bidrag från sponsorföretag. Men det handlar inte om det. Som jag sade tidigare går motsvarande ungefär 2 % av de 14 miljarder ur offentliga medel som avsätts till kulturen via sponsorer. Fortfarande är det alltså fråga om en blygsam summa men den är oerhört viktig. Just kombinationen av offentliga och privata medel är också viktig för de här institutionerna. Men det handlar också om att de företag som är med och stöttar kulturinstitutionerna får en ny syn, en ny kombination, om att de får fler möjligheter för sina medarbetare att möta kulturen. Det är alltså fråga om att både företagen och de kulturinstitutioner som får ta del av den här sponsringen får möjlighet att mötas på en ny arena. Det handlar alltså inte om att ersätta de offentliga bidragen, utan det handlar om ett tillskott. Det finns ju flera institutioner som är oerhört beroende av sponsorer. Operan i Göteborg, Dalhalla, Operan här i Stockholm och flera andra stora kulturinstitutioner är verkligen i stort behov av att få dessa medel, utöver de offentliga medlen. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt att klargöra de här reglerna. Vad jag skulle vilja att ministern kunde tillstå är just att man kunde utreda frågan. Både Riksskatteverket och andra, som Elisabeth Fleetwood var inne på, som ska bedöma sådant här har ju svårt att klargöra på vilket sätt det ska bedömas. För idrotten är det väldigt enkelt när reklam hängs på idrottsutövarna själva eller på idrottsarenan. Samma sak låter sig inte lika enkelt göras inom kulturen. Därför måste man se till den goodwill som finns i dag och som måste ha förändrats från år 1928 då den här paragrafen tillkom. Kan inte ministern ändå tänka sig att utreda frågan?

Fru talman! Anne-Katrine Dunker konstaterar att Moderaterna alltid får kritik för att vara det mest kulturfientliga partiet. Jag kan bara bekräfta att den kritiken kommer jag och andra att fortsätta med eftersom den är alldeles korrekt. Det finns ju inget annat parti i riksdagen som vill anslå så lite pengar till kulturen som Moderata samlingspartiet. Oftast ser jag i de moderata politikernas agerande ett försök att ersätta samhällsbidrag på kulturområdet med den här typen av sponsring. Nu förnekas det här från talarstolen men den praktiska verkligheten är ju den att man från moderat håll ständigt motiverar sina minskade anslag till kulturen med att det i stället går att söka sig sponsorinkomster. Så skulle jag inte vilja se det. Jag tror att både kulturlivet och idrottsrörelsen har behov av och tycker att det är bra att kunna samarbeta med näringslivet och företagen. Man kan använda sig av sponsormetoden. Jag tror att det ska vara det synsätt som vi har i dag i lagstiftningen, att det fordrar någon form av motprestation för att ta emot de sponsorresurser som man kan gå del av. Om det handlar om, vilket Anne-Katrine Dunker egentligen talar om, att man ska utreda ett annat system, dvs. att införa någon form av avdragsrätt för gåvor, då är jag bestämt motståndare till det. Jag tror inte att det är ett sådant system som vi ska ha. Framför allt ska vi inte låta idrottsrörelsen och kulturlivet förlita sig på att det är den enda inkomstkällan för framtiden. Jag är medveten om att den lagstiftning som vi har och har haft under en mycket lång tid i enskilda fall naturligtvis kan leda till att man kan känna tveksamhet till om sponsring är korrekt eller inte. Det får behandlas av de enskilda myndigheterna. I det stora hela tycker jag egentligen att med den typ av sponsring som finns i dag för både idrottsrörelsen och kulturlivet är det ganska enkla och hanterbara regler. Det visar sig också att sponsringen har ökat både för idrottsrörelsen och för kulturlivet under lång tid. Men det hade det naturligtvis inte gjort om det hade varit regelverk och annat som hade förhindrat utvidgningen av sponsorverksamheten. I själva grundfrågan som interpellationen handlar om, nämligen om man ska ändra nuvarande regler, finns det ingen anledning att göra så. Det finns utrymme för fortsatt gott samarbete mellan kultur och idrottsliv och företagen med olika sponsorintäkter. De kommer att växa under åren på så sätt som har skett under senare tid.
Fru talman! Marknadschefen för Naturhistoriska riksmuseet har sagt att risken är att det till slut bara kommer att handla om drinkar och affischer. Det är det som är rädslan när man sätter den typen av krav, att det alltid måste synas, vilket är lätt att göra när det gäller idrottsutövare, som jag sade tidigare. Finansministern har ju själv varit en aktiv idrottsutövare och vet att man som idrottsutövare alltid mycket lättare kan bära på sig reklammaterial än vad man kan som kulturarbetare. Det är inte Moderata samlingspartiet som står för sponsorpengarna, utan det är företag och andra sponsorer som vill vara med och stötta vår kulturverksamhet därför att de anser det vara viktigt för vårt land, för sitt eget företag och för samhället i stort. Vi försöker att hjälpa till. Här i riksdagen ska vi försöka ta fram regler och lagar som är behjälpliga ute i samhället. Det är därför vi vill försöka hjälpa till att få en förändring på detta. Det handlar inte om att vi ska få en förändring så att gåvor ska bli avdragsgilla, utan det handlar om att det ska bli lättare att göra avdrag, att man ska få avdragsrätt för s.k. goodwill. Det är mycket enklare att få till stånd för dem som satsar pengar inom kulturen än vad gäller idrotten. Vi har som sagt en mycket blygsam summa fortfarande - Det skulle kunna satsas betydligt mycket mera, som också samhället i stort skulle må bra av.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Anne Katrine Dunker och jag har olika uppfattningar i denna fråga. Jag tror att en museichef mycket väl kan känna oro för att om moderaterna skulle få ett större inflytande, skulle också stödet till hans museum och kulturen minska så kraftigt att han skulle bli väldigt starkt beroende av sponsorintäkter. Jag kan förstå att han känner vämjelse inför en sådan situation. På kulturområdet har samhället och staten, kommuner och landsting ett huvudansvar att se till att det finns en bra grund för ett bra kulturliv. Sponsorintäkterna, som det kan bli fråga om, är naturligtvis kompletterande och kan inte ersätta huvuddelen. Vi har delade meningar. Anne-Katrine Dunker vill egentligen införa någon form av gåvobistånd. Det handlar om, även om hon säger att hon inte vill göra det, att införa en avdragsrätt som är helt främmande för vårt skattesystem och som är annorlunda den princip som vi har i dag med sponsring, nämligen att den som är beredd att ingå ett samarbetsavtal mellan idrotten, kulturen och ett företag är också beredd till principen att det ska finnas någon form av motprestation för att få den intäkt som man kan få som en del av sponsring. Den principen har fungerat väl, och jag vill inte byta ut den mot någon annan teknik som innebär en allmän generell avdragsrätt för gåvor.

Fru talman! Lena Ek frågar mig dels vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra situationen för föräldrar som endast erhåller garantinivån i föräldrapenningen, dels om jag är beredd att höja garantinivån. Den situation Lena Ek frågar mig om är när en förälder inte har rätt till föräldrapenning som motsvarar inkomstbortfall och därför får föräldrapenning motsvarande garantinivån. Detta kan vara fallet när en förälder saknar eller har låg inkomst eller inte uppfyller kvalifikationskraven inom föräldraförsäkringen. I dag gäller att föräldrapenning kan ges till båda föräldrarna under sammanlagt 450 dagar, och dagarna kan tas ut till dess att barnet fyller 8 år eller avslutar sitt första skolår. Under 360 dagar motsvarar ersättningen förälderns inkomstbortfall och är densamma som den sjukpenninggrundande inkomsten. Under 90 dagar motsvarar ersättningen garantinivån, för närvarande 60 kr per dag. För de första 180 föräldrapenningdagarna med ersättning motsvarande inkomstbortfall finns särskilda kvalifikationskrav. För dessa krävs att föräldern varit försäkrad för sjukpenning under minst 240 dagar i följd efter barnets födelse. Regeringen kommer under hösten att lämna en proposition till riksdagen om vissa förbättringar inom föräldrapenningen, den tillfälliga föräldrapenningen och föräldraledighetslagen. Därutöver har jag tillsatt en utredning som ska se över vissa av de ekonomiska stöden till barnfamiljerna. Syftet är att göra en analys av de samlade effekterna av stöden och se vilka möjligheter det finns inom ramen för den generella välfärdspolitiken att stödja barnfamiljerna på ett mer effektivt sätt. När det gäller garantinivån inom föräldraförsäkringen bestämmer de ekonomiska ramarna om och när förbättringar kan ske.
Fru talman! Ledamöter och åhörare! Den här frågan grundar sig egentligen på två svåra problem, som jag ser det. Vi går nu ganska raskt mot en situation befolkningsmässigt där det blir en pensionärsboom. Samtidigt fattas det - det finns olika uppgifter på detta - enligt uppgift 180 000 barn för att vi ska kunna ha en tillväxtnivå som gör att vi på ett rimligt sätt klarar av de demografiska utmaningar som vi står inför framöver. Det är ett nationellt problem som är mycket svårt och tungt. Men det som är svårare och tyngre är djupt mänskliga problem som unga föräldrar befinner sig i när de antingen inser att de ska ha barn eller funderar över om de ska försöka att skaffa sig barn. De här reglerna, som har legat oförändrade sedan 80-talet, missgynnar eller gör det väldigt svårt i praktiken för unga människor, människor som studerar, är arbetslösa eller ännu inte, av en eller annan anledning, har jobbat och hunnit nå den kvalificeringsnivå som finns i reglerna. 60 kr om dagen - det är ungefär 1 800 kr i månaden. Det finns ingen människa i detta land som klarar sig på den summan, inte ens om man räknar in bostadsbidrag och den höjning av flerbarnstillägget som budgetförslaget innebar senast. 1 800 kr i månaden innebär i praktiken att när Socialstyrelsen presenterar sin statistik över vilken grupp som behöver socialbidrag och använder sig av det är ensamstående föräldrar, mestadels förstås kvinnor, med barn överrepresenterade i den statistiken. Det är klart att de är, för det blir dit som de måste vända sig för att kunna klara vardagen. Den vardagen är minsann ingen lyxtillvaro utan den minsta möjliga överlevnadsnivån i dagens läge. Den andra delen är barnens situation. I regeringens egen barnrapport som kom i våras, Barn här och nu, 1999/2000:137, pekar man på att minst vart tionde barn i Sverige i dag - 237 000 barn - lever i familjer där man någon gång om året måste söka socialbidrag. Regeringen påpekar i barnrapporten att detta påverkar familjens sociala situation. Det uppstår en ekonomisk stress som påverkar såväl relationen mellan föräldrarna som barnens uppväxt och gör den mycket mera otrygg än vad som skulle behöva vara fallet. För tio år sedan, innan den ekonomiska krisen, var det 176 000 barn, enligt regeringens egen statistik, som befann sig i den här situationen. Den senaste rapporten visar alltså att det nu rör sig om 237 000 Jag tycker att det ur fördelningspolitisk synvinkel är oacceptabelt att göra som regeringen har gjort, att under så många år välja bort satsningen på de ekonomiskt mest sårbara småbarnsföräldrarna.
Fru talman! Eftersom Lena Eks beskrivning bygger på ett faktaunderlag som jag har överlämnat till riksdagen har jag ingen annan uppfattning om själva beskrivningen. Däremot drar Lena Ek en slutsats på grundval av sin beskrivning som jag inte tycker att man bör göra, att bakgrunden till regeringens beskrivning ska kopplas till ursprungsfrågan, nämligen till garantinivån i föräldraförsäkringen. Om man enbart drar den slutsatsen missar man själva poängen. Vad vi har beskrivit i bl.a. barnskrivelsen och det delbokslut som Välfärdskommittén har gjort är att det krävs en mångfald av insatser. Den främsta insatsen är att se till att också ensamstående kvinnor får arbeten som är rimligt betalda och som de kan försörja sig på. Det som Lena Ek nu beskrev är just denna bakgrund och inte garantinivån i föräldraförsäkringen. Men över till huvudfrågan, till den fråga som interpellationen handlade om, nämligen garantinivån i föräldraförsäkringen. Jag har i olika sammanhang sagt att det är en fråga som vi måste se över. Om man jämför med 1987 då ersättningen låg på 60 kr skulle den i dag vara 95 kr, om relationen var densamma. För närvarande håller vi på att se över frågan, och precis som jag säger i mitt skriftliga svar är det naturligtvis de ekonomiska ramarna som avgör när ett förslag kan genomföras. Jag tycker också att det är viktigt att man tar hänsyn till det som Lena Ek tog upp i sin beskrivning, att många unga i dag studerar längre, kanske fram till 25 års ålder eller ännu längre. Det är precis i den åldern som många unga vill bilda familj. Har man då studerat länge befinner man sig i en besvärlig ekonomisk situation. Men den allra viktigaste insatsen för dem som inte studerar - och det kan man erfara av en del av rapporterna - är att underlätta för dem att få en fast förankring på arbetsmarknaden som gör att de kan bygga upp sin tillvaro så att det kan känna sig trygga när de bildar familj. När det gäller den andra sidan av beskrivningen tänker jag främst på de som studerar och de som inte har kommit in på arbetsmarknaden.

Fru talman! Socialförsäkringsministern och jag är inte oense om statistiken. Den talar ju sitt tydliga, deprimerande språk och det är inget tolkningsproblem med det. Om man fortsätter att läsa regeringens rapport finns det en statistik över arbetsmarknadsläget. Ensamstående föräldrar är inte längre överrepresenterade bland dem som är långtidsarbetslösa. Så är det inte. Men enligt Socialstyrelsens statistik och regeringens rapport Barn här och nu är ensamstående föräldrar överrepresenterade när det gäller långvarig inskrivning hos de sociala myndigheterna för erhållande av socialbidrag. Det är alldeles fel signal. Vi vill ju uppmuntra unga människor till att vara samhällsnyttiga och skaffa barn. Sedan får de signalen att det är värt 60 kr om dagen. Jag har som Centerpartiets ekonomiska talesman lagt fram ett budgetförslag där vi anser att 200 kr om dagen borde vara den lägsta ersättningsnivån i föräldraförsäkringen. Man behöver komma upp en liten bit över den norm som finns i socialbidragssystemet. Varför en liten bit över? Jo, därför att man ska inte behöva vara beroende av sociala bidrag när man som ung skaffar barn. Man måste också kunna ge barnet och familjen något mer än det existensminimum som socialbidragsnormen utgör, för det är verkligen ett existensminimum utformat i syfte att det ska vara en övergångsersättning vid tillfällig ekonomisk kris. Att bilda familj innebär ju inte en tillfällig ekonomisk kris. Det är ett långsiktigt ansvarsfullt åtagande som alla i samhället - särskilt vi som är yngre än 40-talistgenerationen - vill uppmuntra till väldigt mycket. Annars kommer inte pensionssystemet att fungera. Det kommer inte att finnas någon som kan ta hand om de gamla. Det är alltså en samhällsfråga och en djupt mänsklig fråga att de unga som är i färd med att bilda familj får en vettig ekonomisk situation. Det handlar om fördelningspolitik, fru talman. Jag noterar att också statsministern tycker att det är viktigt att det ska födas fler barn. Han uppträder på bilder i kvällspressen i kavaj och slips glatt hållande en bebis i famnen. Han uppmanar unga människor att skaffa fler barn tidigare. Det är en väldigt motstridig signal att då säga att detta är värt 60 kr om dagen och att ni får ställa er i kö hos socialen därför att där kan ni få pengar till mat för dagen. För mig är detta en fördelningspolitiskt motbjudande situation. Då har jag en följdfråga. Det ska göras utredningar och undersökningar, och det har redan tillsatts en utredning. Det som socialförsäkringsministern hänvisade till i sitt interpellationssvar, innebär det att man kan vänta sig att nivåerna kommer att höjas så att de unga människor som vill bilda familj får en rejäl chans att göra det på vettiga ekonomiska villkor?
Fru talman! Återigen drar Lena Ek slutsatser på grundval av barnskrivelsens statistik och Socialstyrelsens socialbidragsstatistik på ett sätt som leder fel. Vi har inga delade meningar om att det finns skäl att se över föräldraförsäkringen också ur det här perspektivet. Sedan kan man lösa detta med grunddelen i försäkringen på lite olika sätt. Lena Ek har interpellerat om ett sätt, men det kanske finns fler sätt att titta på ingången i föräldraförsäkringen. Jag säger i mitt svar att detta resonemang pågår och att jag håller på med denna analys. Men att, som Lena Ek nu gör, dra sådana slutsatser att problemet för dem som är behovssökande vore löst enbart genom en förändring av garantinivån eller genom en annan förändring av ingången i föräldraförsäkringen är att göra det för enkelt för sig. Min ingång i det resonemang som Lena Ek beskriver är en del föräldraförsäkring och en större del som gör att människor får fast förankring i arbetslivet - vilket är absolut grundläggande - att det finns en omvärld runt familj och barn som gör att man kan vara förälder under lugna, trygga villkor. Man kan inte enbart se på garantinivån i föräldraförsäkringen. Hade livet varit så enkelt, hade problemet med socialbidragsberoende förmodligen varit löst för länge sedan. Men så enkel är ej problematiken. Återigen: Ingången i föräldraförsäkringen är väsentlig. Jag håller på att se över den för att sedan återkomma till riksdagen. Det som är avgörande för hur förslaget kommer att se ut och för när det ska läggas fram är de ekonomiska ramarna.
Fru talman! Vi kan skala bort frågan om arbetsmarknadssituationen, därför att den är viktig. Men den drabbar just nu, i denna konjunktur, inte särskilt ensamstående föräldrar. Vi kan skala bort barnomsorgsfrågan. Där har vi helt olika åsikter. Jag vill ha mer pengar och mer valfrihet till familjerna, som ger dem en möjlighet att skapa mer tid med barnen. Men om vi håller oss i den här diskussionen till föräldraförsäkringen har vi nu i Sverige - jag ska inte säga genomlidit för det är ju ett nöje att det är högkonjunktur - för sjätte året högkonjunktur. Vi har överskott i statsbudgeten. Vi har i och för sig en stor skuld som ska betalas och som kostar 80 miljarder om året. Men det finns ändå i alla ekonomiska dokument som lämnas av finansministern, som var här alldeles nyss, ett uttalat reformutrymme, vilket påpekas hela tiden och som det förhandlas om i olika sammanhang. Det måste ju kännas väldigt bittert för de ensamstående föräldrar som kanske är studerande och som satsar sin framtid på att utveckla sig, klara sig själva och kunna bidra till samhället genom att göra en stor insats efter sina studier och som blir med barn. De hamnar då i en ekonomisk katastrofsituation, för det är ju vad det är. Vi kan också skala bort alla de människor som har andra problem ihop med detta. Det som interpellationen rör är de människor som befinner sig i en alldeles vanlig situation; att de ska ha barn, att de behöver den ersättning som finns i föräldraförsäkringen. Och vad är regeringens svar till den ordningssamma, ordentliga studerande eller arbetslösa unga människa utan en massa biproblem som får 60 kr om dagen? Detta har under sex år av högkonjunktur varit en orörd grundnivå i föräldraersättningen. Fortfarande, på sjätte året i en högkonjunktur, finns fortfarande inte svaret: Ja, vi ska hjälpa er för det är viktigt med barn och med familj för er och för oss.
Fru talman! Det är väl bra att Lena Ek skalar bort frågorna om arbetsmarknadspolitiken och barnomsorgen i debatten, men man kan ju inte skala bort dem i verkligheten. Den beskrivning som Lena Ek startade med var sådan att det fanns anledning att ge den typen av exempel. När det gäller sex år av högkonjunktur är det ju inte så att de sex åren av högkonjunktur och dess resurser har använts till ingenting, utan de har använts för att skapa mer utrymme och bättre stöd. Bl.a. har de använts till barnfamiljer, till förlängd föräldraförsäkring som kommer nu, till höjning av barnbidrag som har skett i år och som kommer att ske nästa år. Och, som jag sagt tidigare, vi ser över föräldraförsäkringens ingång - jag vill använda det uttrycket medan Lena Ek kallar det garantinivån - vilket är ett exempel på hur man kan lösa frågan. Inom ramen för det ekonomiska utrymme som vi har finns det möjlighet att diskutera också den frågan.

Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta i syfte att skapa balans i försvarets ekonomi, utan att äventyra försvarets förmåga att fullgöra sina ålagda uppgifter. Bakgrunden till frågan är att det enligt Ingvar Eriksson råder stor osäkerhet i de ekonomiska underlag som inkommit till Försvarsmaktens högkvarter från förbandschefer ute i landet, baserade på de uppdragsförslag som föreligger. Jag vill inleda med att säga att vårens riksdagsbeslut om det framtida försvaret ligger fast, liksom de ekonomiska ramarna för de närmast kommande åren. Det finns inget som tyder på att de beräkningar som låg till grund för regeringens proposition Det nya försvaret och sedermera riksdagens beslut inte skulle hålla. För närvarande pågår Försvarsmaktens interna planerings och budgeteringsprocess inför nästa verksamhetsår. Högkvarterets grundorganisationsledning får i denna process in äskanden från lokala förbandschefer samt förslag på vilken verksamhet som ska bedrivas. I början av en sådan process är det helt naturligt att de enskilda förslagen tillsammans överstiger det ekonomiska utrymme som riksdagen och regeringen fattat beslut om. Detta förhållande gäller även för andra myndigheter med en stor regional eller lokal organisation. Högkvarterets grundorganisations och strategiledningar har nu till uppgift att väga samman förslagen och föreslå myndighetens chef, överbefälhavaren, en inriktning av verksamheten samt en fördelning av tillgängliga resurser för denna verksamhet. Jag har erfarit att äskandena från de lokala förbandscheferna tillsammans överstiger det föreslagna anslaget för förbandsverksamheten nästa år med drygt 2 miljarder kronor. Det motsvarar drygt 10 % av det föreslagna anslaget. Jag anser inte att detta är oroväckande. Beloppet är något större än vad som är brukligt i början av processen, men Försvarsmakten har påbörjat en mycket omfattande omstrukturering av myndighetens organisation och verksamhet, och det kan därför ta lite tid innan de nya förhållandena trängt ned ordentligt i organisationen. Det är således min uppfattning att detta inte är överplanering. Mot denna bakgrund ser jag inte något behov av en översyn av vårens beslut om det framtida försvaret och därmed att aktualisera frågan om ytterligare förbandsnedläggningar. Att etablera det nya försvaret är en komplex uppgift och kommer att genomföras med största respekt. En del i detta arbete är att skapa långsiktig balans mellan tilldelade medel och uppgifter, en process som pågår inom Försvarsmakten. Med tanke på omfattningen av omstruktureringen har det hittills varit och kommer även fortsättningsvis att vara självklart för mig och Försvarsdepartementet att följa arbetet på nära håll.
Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på interpellationen. Dessvärre är det väldigt svårt att vara nöjd med detsamma. Redan ett halvår efter beslutet i riksdagen om försvarets framtida inriktning med en kraftig omstrukturering av det svenska försvaret står det klart att kostnaderna blir mycket höga, samtidigt som försvarets kapacitet kan komma att sjunka mycket mer än beräknat. Jag hävdar att kostnaderna för driften men också kostnaderna för investeringar i nya anläggningar samt flyttningskostnaderna blir högre än vad som angavs i våras. Den aktuella situationen inom försvarsekonomin och de stora investeringar som nu planeras som följd av försvarsbeslutet borde rimligen leda till vissa omprövningar. Jag och många med mig anser att det finns mycket starka skäl, såväl försvarspolitiska som försvars och samhällsekonomiska, att göra en snabb översyn av försvarsbeslutets effekter innan nya förslag inför nästa försvarsbeslut hösten 2001 läggs fram för riksdagen. Försvarsministern säger i svaret på interpellationen att vårens riksdagsbeslut, liksom de ekonomiska ramarna för de närmast kommande åren, ska ligga fast. Fru talman! Jag tycker att det är bekymmersamt att statsrådet så självsäkert hävar att ingenting tyder på att de beräkningar som låg till grund för vårens försvarsbeslut, Det nya försvaret, inte skulle hålla. Fru talman! När det gäller ramen för förbandsverksamheten under år 2001 föreslås att denna ram ska minska med 1 500 miljoner. Men äskandena ligger tydligtvis högre, t.o.m. över det planerade utfallet för innevarande år. Försvarsministern anser att detta inte är oroväckande och att beloppen inte är högre än vad som är brukligt i början av processen. Fru talman! Jag bejakar att detta hade varit riktigt med de belopp som det är fråga om, om det hade varit en följd av den vanliga planeringsprocessen. Men nu är det ju inte så. De utökade utgifterna m.m. som regeringen beslutat om och som inte ligger i den plan som ÖB lämnade in som grund för riksdagsbeslutet i våras kan svårligen negligeras. Det vore ytterst märkligt om denna tillkommande verksamhet vore helt gratis. Eller tänker försvarsministern finansiera det här utanför försvarsramen? Sverige har investerat i två flygflottiljer för JAS utnyttjande, F 7 och F 10. Nu ska man investera i resterande fyra flottiljer, F 17, F 4, F 21 samt F 16, trots att endast fyra flottiljer ska utnyttjas. Det minsta man kan säga om detta är att det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Nu behövs en översyn och en omprövning inför nästa försvarsbeslut. Det är också så att Riksrevisionsverket har konstaterat i sin rapport Från hot till skrot att den internationella verksamheten under anslaget 6:2 till Försvarsmakten har balanserats mot en volym som motsvarar 300-400 man. Nu har regeringen beslutat om 2 miljarder kronor om året. Det saknas således minst 1,5 miljarder per år. Det är verkligen inte fråga om bagateller. Det skulle vara intressant att höra vad försvarsministern har för kommentar till detta.
Fru talman! Det är naturligtvis på det sättet som försvarsministern säger att man ofta i ett inledande skede av en planering inte är helt exakt i sina bedömningar. Det som nu har visat sig är ju att förbandschefernas äskanden ganska rejält överstiger den ram som finns. Lägger vi ihop detta, och tar vi också hänsyn till pensionskostnader, kostnader för 18 000 värnpliktiga, fler officerare, rejält mycket fler än vad diskuterades tidigare, samt ökade internationella insatser, så innebär det de facto att kostnaderna kommer att överstiga ramen. Vi läser här, och försvarsministern sade nyss, att varken försvarsministern eller departementet är speciellt oroliga och att det inte finns något behov av översyn. Min fråga är då: När och vid vilket underskott är försvarsministern beredd att agera? Vid en eventuell flyttning av flygskolan till Uppsala kommer det att krävas nyinvesteringar. Hur stora kommer dessa att bli? I skrivelsen från högkvarteret talar man om en permanent basering av JAS Gripen vid F 16. Vilka investeringar kommer detta att kräva?
Fru talman! Det är självklart att det finns ett behov av att diskutera försvarets ekonomi. Men det är också en ekonomi som är styrd genom en kombination av dels beslut från riksdagen på regeringens förslag, dels överbefälhavaren i sin egenskap av myndighetschef. När det gäller verksamhetsåret 2001 kommer överbefälhavaren i slutet av december att fastställa den ekonomiska tilldelning som förbandschefer ska ha, och därmed också inriktningen på den verksamhet som de ska bedriva under nästa år. Överbefälhavaren har inte anmält till mig att han ser några svårigheter inför att fatta det beslutet. Det baserar han på det som regeringen har skrivit i budgetpropositionen och som riksdagen förhoppningsvis ställer sig bakom nu under hösten. Jag fick några speciella frågor. Både interpellanten och Björn Leivik tog upp frågan om det internationella anslaget. Jag har å regeringens vägnar föreslagit att vi för år 2001 ska ha drygt en miljard kronor för internationella missioner. Det är min avsikt att för budgetåren 2002 och 2003 kunna öka det anslaget eller genom föreskrifter beträffande anslagen A1 och A3, dvs. utbildning, övning och materielanskaffning, kunna ge en inriktning av försvarets verksamhet som är i anslutning till den ökade internationella verksamhet som vi ska ha. Det betyder att vi också i det hänseendet genomför en omstrukturering från det gamla invasionsförsvaret till ett insatsförsvar med internationella uppgifter. Låt mig också få säga att frågan om investeringar i samband med alla förändringar som vi har beslutat om när det gäller grundorganisationen har vägts i flera hänseenden. Vi har haft en arbetsgrupp mellan Försvarsmakten och Försvarsdepartementet som systematiskt gick igenom alla alternativa grundorganisationsenheter. Där spelade investeringar en roll, men naturligtvis spelade också andra förhållanden roll, som t.ex. närhet och tillgänglighet till övningsoch skjutfält, närhet till de värnpliktigas bostäder osv. De besluten, som riksdagen nu har ställt sig bakom, är alltså inte enbart byggda på investeringsanalyser utan också på breda ekonomiska analyser och även andra operativa synpunkter för våra grundorganisationsförband.
Fru talman! Försvarsministern säger att det är självklart att vi ska diskutera försvarets ekonomi. ÖB ser inte heller några svårigheter. Men nu är det ju så att vi som enskilda medborgare ser stora svårigheter. Vi är visserligen inte försvarsexperter, men vi betvivlar starkt de uppgifter som har kommit fram under resans gång. Vi är väldigt oroliga för att de inte håller. Här tar försvarsministern upp att investeringar har vägts i flera hänseenden. Då undrar man över just det som jag nämnde, alltså investeringarna inom flygvapnet. Där vet jag att man var inriktad på fyra flottiljer men att man nu investerar i sex flottiljer. Sedan har man för avsikt att lägga ned den modernaste flottiljen, i vilken man fortfarande investerar. Investeringarna är klara i Ängelholm nu vid jultid, och flottiljen fungerar väldigt bra för närvarande. Min erfarenhet är att man inte har de personalproblem som man har på vissa andra ställen. Det är ju också alarmerande. Jag är väldigt undrande när det gäller investeringarna och att de skulle vara väl avvägda. Det måste ju ändå vara rimligt att anta att om man gör så stora investeringar ska det vara investeringar för framtida behov. Men så ska man lägga ned allt detta om två år och investera i Kallinge och i Uppsala, om man nu ska flytta Krigshögskolan dit. Jag vill också understryka mitt intresse när det gäller hur mycket detta kostar. Vi vet också att man ska investera vidare på flera andra flottiljer. Jag betvivlar, herr statsråd, att man klarar den här uppgiften. Då skulle en väldigt angelägen fråga vara: Hur tänker statsrådet klara den här uppgiften; alltså att lägga ned flottiljer där stora investeringar är gjorda och sedan göra nya investeringar som är lika stora på flera andra flottiljer? Hur i hela världen ska den ekvationen gå ihop? Då inställer sig genast en fråga. Hur är det egentligen, har man boskillnad mellan investeringar och driftskostnader? Det har man kanske i försvaret, för jag vet att försvaret hyr anläggningar. Men nog är det så att jag och många andra - ja, hela svenska folket - måste se det som skattebetalare? Det tas ur samma kassa. Vi får vara beredda på att ställa upp både när det gäller investeringar och när det gäller drift. Det är ju inte så att driften blir billigare efter nyinvesteringar. Då blir ju ändå hyreskostnaderna betydligt högre än hittills. Jag vill gärna ha ett konkret svar på hur statsrådet tänker lösa de problemen. Det kan ju inte vara så att det är fråga om gratisinvesteringar. Vi vet att de investeringar som ingår i försvarsramen också gäller investeringar i materiel. Är det så att det blir för stora, tunga investeringar i anläggningar så kommer inte materielanskaffningen att kunna klaras på det sätt som avses. Då kan inte försvaret bli tekniskt bättre, vilket jag vet att man har haft för avsikt att det ska bli. Samma sak gäller internationella åtaganden. Vi är intresserade av internationella åtaganden och anser att det ligger i tiden att göra sådana. Men för att klara de uppgifterna måste vi också på hemmaplan dels utbilda folk, dels se till att vi kan klara materielanskaffningen under resans gång. Jag ställer frågan ytterligare en gång: Hur tänker statsrådet klara den ekonomiska kalkylen?
Fru talman! I våras när vi fattade beslut om försvarets verksamhet lyckades Vänsterpartiet och Miljöpartiet få till en del märkliga förändringar såtillvida att man bl.a. när det gäller Uppsala skulle se över flygskolans placering. Flottiljen skulle läggas ned. Men nu läser jag i alla fall i Försvarsmakten från högkvarteret den 5 oktober att det var underförstått att förutsättningen för en organisation med fyra flottiljer var att ingen JAS 39-flottilj skulle avvecklas och att Kommer det att bli så? Vilka investeringar kommer detta att kräva? Jag fick inte heller något svar av försvarsministern när det gäller investeringarna i Uppsala enbart på grund av flyttningen av flygskolan.
Fru talman! Interpellanten och Björn Leivik koncentrerade sig på frågeställningen kring flygförarutbildningen och dess lokalisering. Jag avser att kunna lämna ett förslag från regeringen till riksdagen. Jag har inte behandlat detta i regeringen ännu, och därför vill jag i de här sammanhangen svara med hänvisning till de uppgifter som finns i den promemoria som utarbetats inom Försvarsdepartementet. Den promemorian ligger till grund för en kommande proposition, men jag vill understryka att regeringen ännu inte har gjort något ställningstagande. Dock vill jag nämna att beträffande de investeringar som har skett i Ängelholm så kan man bedöma den samhällsekonomiska och statsekonomiska konsekvensen av dessa först i det läge när den militära verksamheten har upphört och anläggningarna i enlighet med vårt regelverk har kunnat ställas till annan verksamhets förfogande. Det är så det går till när vi lägger ned militära etablissemang. Då kan man göra konklusionen hur det samhällsekonomiska utfallet blev av en investering i t.ex. hangarer eller verkstadsutrymmen. Försvarets investeringar när det gäller fastigheter, hangarer osv. betalas av brukaren via Fortifikationsverket. De kostnaderna belastar följaktligen drift. Det har inneburit att försvarets chefer nu för tiden är angelägna att hålla tillbaka investeringar och kostnader för hyror. Fortifikationsverket är också inställt på den saken och menar, som den nye gd:n har rapporterat till mig, att det fortfarande finns ganska betydande utrymme för hyrespress på de fastigheter som Försvarsmakten använder via Fortifikationsverket. I den promemoria som har upprättats i Försvarsdepartementet och där Uppsalafrågan m.m. behandlas vill jag nämna att man inte förutser några betydande investeringar för den lösning som man förespråkar i promemorian.
Fru talman! Jag tackar för den lilla redovisning som har kommit, men den gör inte att jag blir mer tillfreds. Fortfarande känner jag stor oro, och jag tror att många människor utanför denna kammare gör detsamma. Nu talar försvarsministern om flygskolans lokalisering, och att det finns en promemoria som också ligger till underlag för en eventuell proposition. Jag har funnit att det finns brister i den promemorian. Därför har jag bara en rekommendation till försvarsministern vad gäller den frågan: Skjut på det avgörandet! Det ska ju fattas ett mer långtgående försvarsbeslut nästa höst. Tänk till, och dra slutsatser av de ekonomiska problem vi har i dag inom försvarsbudgeten! Vänta med att ta ställning till någonting som inte är överhängande! Det är nämligen så att flygskolan fungerar alldeles utomordentligt bra för närvarande. Det vore synd att riva upp detta och sedan stå inför nya investeringskostnader som är mycket höga. Försvarsministern är uppenbarligen inte beredd att till oss i dag ge någon som helst synpunkt på vad det ska kosta i Uppsala om man ska flytta dit och om man dessutom ska bygga in någon form av JAS investeringsstöd i denna flygplats. Allt finns ju redan! Investeringarna är gjorda. Det måste vara slöseri med skattebetalarnas pengar om man inte inser det, och jag hoppas verkligen att statsrådet så småningom inser det. Ta det lugnt nu, och gör en omprövning och en översyn så att man får fram verkligt bra underlag innan man fattar ett mer långsiktigt beslut för den nya försvarsperioden. Om inte jag är fel underrättad så ska förslag läggas fram nästa höst och beslut sedan fattas så snart som möjligt. Det finns alltså tid. Vi har problem, men gör dem inte värre. Analysera, gör en snabb översyn och kom med ett bättre förslag!
Fru talman! Råder den typ av kris som interpellanten hävdar? Innevarande budgetår har vi ett stort anslagssparande inom Försvarsmakten. I huvudsak kommer det att ligga under det som är våra investeringar i ny materiel. Det har olika orsaker. Det finns anledning att bedöma vad som inte blir beställt innevarande år. Det anslag som vi har för utbildning och övning visar inte den typen av kris. Vi har i år väl kunnat finansiera våra internationella operationer. Jag menar alltså att det inte finns något underlag som för mig pekar på att innevarande år är ett svårt ekonomiskt år i den meningen att vi har stora kostnader utöver angivna anslag. Överbefälhavaren har för nästa år icke anmält till mig att han ser några stora svårigheter att genomföra det som är statsmakternas utgångspunkter anslagsmässigt och verksamhetsmässigt. Beträffande 2002 och framåt har Försvarsmakten och flera utredningar fått i uppgift att ge ett underlag för de kommande åren, 2002-2004. Det betyder att utgångspunkten enligt min åsikt är att försvarsreformen pågår utan den bild som interpellanten har för sin del om att vi befinner oss i en krissituation. Jag vill i dag här inför kammaren icke redovisa en ståndpunkt som ännu inte finns från regeringens sida beträffande flygförarutbildningen m.m., utan jag hänvisar till den promemoria som är upprättad i departementet och som vi har haft samrådsförfarande omkring. Tack, fru talman!

Fru talman! Göran Lindblad har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att förhindra att företrädare för Försvarsmakten i framtiden försöker uttolka och diktera svensk säkerhetspolitik. Bakgrunden till frågan är att två generaler på Försvarsmaktens högkvarter enligt Göran Lindblad har uttalat sig om Baltikum ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv för att främja sina karriärer. De har framfört att baltiska stater i Nato "skulle ha en negativ påverkan på vårt gynnsamma läge". Låt mig först slå fast att jag inte avser att inskränka yttrandefriheten! Varje land har rätt att självt välja sin säkerhetspolitiska linje. Detta har lagts fast i OSSE:s Parisstadga. De baltiska staterna har valt att söka sin säkerhet genom medlemskap i EU och Nato. Enligt regeringens uppfattning är en gynnsam säkerhetspolitisk utveckling för de baltiska staterna till gagn för Sverige och hela regionen. Nato och dess samarbete med partnerländer spelar en central roll för säkerheten i Europa. Försvarsmakten och regeringen är helt överens i denna fråga. Tack, fru talman!

Fru talman! Om det var så att försvarsministern trodde att jag ville inskränka yttrandefriheten vill jag här, nu och omedelbart slå fast att det aldrig har varit min avsikt och inte heller kommer att bli det. Däremot frågade jag vilka åtgärder som statsrådet avser att vidta för att förhindra företrädare för Försvarsmakten att uttolka och diktera svensk säkerhetspolitik, och den frågan har jag inte fått något svar på. Ett naturligt svar vore att regeringen i framtiden avsåg att själv, tillsammans med riksdagen, tydligt ange, diktera och uttolka svensk säkerhetspolitik. Om regeringen tydligt hade stått fast vid den åsikt som statsministern gav uttryck för i Riga för några år sedan, nämligen att Sverige skulle bistå de baltiska länderna i deras strävan att ansluta sig till Nato samt att det vore bra för säkerheten i vår del av världen om de baltiska staterna blev Natomedlemmar, hade inte problemet uppstått. En tydlig politik, fru talman, som uttalas klart och tydligt utan att inskränka yttrandefriheten ger inget utrymme åt missförstånd, även om generaler, eller för den delen andra, själva försöker uttolka svensk säkerhetspolitik. Det är i själva verket bristen på politiskt ledarskap som gjort att generalernas utspel fick så stor uppmärksamhet och sådde tvivel om Sveriges säkerhetspolitik. Det bristande ledarskapet visar sig vara särskilt olyckligt i det här fallet eftersom generalernas åsikt publicerades precis samma dag som amerikanska ambassaden i samarbete med Utrikespolitiska Institutet och SIPRI anordnade den femte årliga konferensen om säkerhet i Östersjöregionen. USA:s biträdande utrikesminister Thomas Pickering uttryckte, såväl på en presskonferens som direkt till mig, stor förvåning över det som han uppfattade som en omsvängning av Sveriges inställning i säkerhetspolitiska frågor. Fru talman! Jag vill fråga Björn von Sydow om vi kan bli överens om att det är bra för Sverige att de baltiska staterna blir Natomedlemmar. Kan statsrådet här i dag också lova att verka för att tydligt och klart i regeringsarbetet ta på sig ledaransvaret för uttolkningen av svensk säkerhetspolitik?
Fru talman! Sveriges säkerhetspolitik i det här avseendet är klar. Vi är medlemmar i EU och driver energiskt att de baltiska staternas medlemskapsansökan ska beviljas, och vi kan ha ett inflytande över det. Vi är inte medlemmar i Nato. Följaktligen är det Natos länder som har att fatta det beslutet. Vår bedömning är att varje lands självständiga väg i säkerhetspolitiken är till gagn för alla. Det är också det som har blivit utvecklingen efter det kalla kriget. Det uttrycks på ett bra sätt av det som Förenta staternas president och de tre baltiska presidenterna formulerade i januari 1999 i den s.k. Baltic Charter. Där skriver de klart under på att ett Natomedlemskap ska kunna vara förenligt med deras egen förmåga till styrkor och politik och med ett vaktslående om den europeiska säkerheten och om Natoalliansens egen förmåga. Det är ställningstaganden som jag många gånger har refererat och som jag anser på ett bra sätt svarar emot den syn som man kan och bör ha när det gäller de baltiska ländernas strävan efter sin säkerhetspolitiska linje. Interpellanten har också frågat vilka åtgärder jag har vidtagit. Överbefälhavaren kom upp till mig någon dag efter det att detta hade varit publicerat och meddelade att han på eget initiativ talat med de två generalerna. Han konstaterade att de icke hade uttalat sig på Försvarsmaktens vägnar. Han gjorde också ett pressmeddelande där han klargjorde att statsmakterna har uttalat att Nato och dess samarbete med partnerländer spelar en central roll för krishanteringen i Europa och att varje land har rätt att självt välja sin säkerhetspolitiska linje. Försvarsmaktens uppfattning avviker inte från den som uttalats av statsmakterna. Det är alltså överbefälhavarens ställningstagande. Myndigheten Försvarsmaktens ståndpunkt är följaktligen lika med statsmakternas. Överbefälhavaren har också klargjort för de två generalerna att de i sina tidigare uttalanden icke företrädde Försvarsmaktens och statsmakternas uppfattning i denna betydelsefulla fråga. De framförde en egen uppfattning. I enlighet med de regler för yttrandefrihet som vi har i vårt land är det en möjlighet som man har. De företrädde icke Försvarsmaktens ställning. ÖB förklarade för generalerna att den var lika med den som statsmakterna fastställt.
Fru talman! Sveriges säkerhetspolitik är klar, säger försvarsministern här. Men det var väl just det som var problemet. Det rådde oklarhet. Det gjorde att både medier och representanter för främmande makt uppfattade generalerna som företrädare för Sverige och Försvarsmakten. Nu har vi fått klarlagt av försvarsministern här i dag att så inte var fallet. Överbefälhavaren har också uttalat att så inte var fallet. Men då, Björn von Sydow, är det väl angeläget att både statsrådet själv och regeringen i sin helhet tar på sig ledartröjan och tydligt tar ställning för den försvarspolitik som faktiskt ska ligga fast? Vi måste väl ändå kunna bli överens här i kammaren i dag om att det är bra att man är alldeles tydlig när det gäller så viktiga frågor som rikets säkerhet?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det är viktigt med klarhet. Det är också det som överbefälhavaren har redovisat i medierna. De synpunkter som de två generalerna förde fram hade icke föredragits för överbefälhavaren. De var följaktligen icke uttryck för Försvarsmaktens ställningstagande. Försvarsmaktens ställningstagande är det som jag har redovisat här. Det förefaller som om interpellanten anser att det är ett sakligt sett berättigat ställningstagande. Det är det centrala. Överbefälhavaren har gjort klart att uttalanden kring dessa centrala säkerhetspolitiska och försvarspolitiska ställningstaganden ska ske efter det att eventuella förslag till förändringar har föredragits för överbefälhavaren.
Fru talman! Men då frågar jag återigen Björn von Sydow: Är vi överens här i kammaren i dag om att man ska inta en tydlig hållning så att den här typen av missförstånd inte inträffar? Här har ju många av rikets medborgare och många företrädare för främmande makt trott att två generaler företrädde Sverige när de uttalade sig om säkerhetspolitiken. Det är olyckligt, Björn von Sydow.

Fru talman! Jag har för min estniska kollega Jüri Luik redovisat precis samma sak som jag har redovisat här i kammaren för interpellanten. Han förklarade sig vara nöjd med det jag sade. Jag har också redovisat dessa förhållanden för journalister från Lettland och Litauen, och för övrigt även från Estland. Jag tror att man har fått klart för sig att det här är frågan om uttalanden från personer som varken företräder statsmakterna eller Försvarsmakten. Det är frågan om inlägg som har gjorts av personer i enlighet med vår yttrandefrihetslagstiftning. Jag tror att man har fått klart för sig att det är statsmakterna som har hand om säkerhetspolitiken. Överbefälhavaren har klargjort att Försvarsmakten självklart följer, respekterar och deltar i den utformning av säkerhetspolitiken som statsmakterna gör. Det finns inga oklarheter. Jag har refererat det grundläggande, och som jag anser positiva och avgörande, förhållningssätt som

Fru talman! Inga Berggren har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att genomföra de tretton punkter för ett bättre näringsklimat som den s.k. Interpellationen gäller i flera avseenden skattefrågor. Jag har kommit överens med finansminister Bosse Ringholm om att även besvara de delar av interpellationen som rör Finansdepartementets område. Den svenska ekonomin visar nu på en betydande styrka när det gäller tillväxt och ökad sysselsättning. Arbetslösheten är nu enligt AMS statistik under 4 %. Nyföretagandet har också ökat det senaste året och vi ser en mer positiv attityd till företagande, särskilt bland ungdomar. Statsfinanserna är i utmärkt skick och inflationen är låg, vilket ger goda förutsättningar för tillväxt i småföretag. Bilden av den positiva utvecklingen bekräftas nu också av flera tunga oberoende analysinstitut som nyligen presenterat sina rapporter om näringsklimatet i olika länder. Sverige placerar sig i flera fall mycket högt. Merrill Lynch rankar t.ex. Sverige till det land som har den högsta tillväxtpotentialen av samtliga undersökta länder. Sverige får också i många fall mycket höga betyg när det gäller utbildning och forskning och utveckling. Denna mycket positiva bild hindrar dock inte att vi konstruktivt diskuterar vad vi kan göra för att ytterligare förbättra det goda företagarklimatet i Sverige. Det gäller bl.a. att se till att nyföretagandet har en stabil bredd där nya goda företagsidéer kan förverkligas och utvecklas. När det gäller de olika punkterna i interpellationen skulle jag kort vilja kommentera några av dessa. När det gäller skattereglerna för hyresersättning så har regeringen nyligen avskaffat den särskilda stoppregel som tidigare gällde för uthyrning av företagsledarens privatbostad till sitt företag. Hyresersättningen ska numera, så länge den är marknadsmässig, beskattas som kapitalinkomst. När det gäller inkomstfördelningsreglerna inom familjen har regeringen för avsikt att under nästa år påbörja en samlad översyn av dessa regler för både fåmansföretag och för enskilda näringsidkare. Ett antal av förslagen innefattar olika typer av särlösningar inom ramen för skattesystemet. Allmänt kan sägas att särlagstiftning så långt som möjligt bör undvikas eftersom den oundvikligen leder till gränsdragningsproblem, krångliga regler och i många fall konkurrenssnedvridningar. Riksskatteverket har nyligen i en rapport övergripande analyserat olika former av schablonbeskattning. Här kan finnas motiv till ytterligare fördjupade studier av möjligheterna till bl.a. förenkling för företagare och ett ökat förtroende för skattesystemet. I en av punkterna föreslås ändringar i turordningsreglerna. Som interpellanten känner till har riksdagen nyligen beslutat om förändringar i turordningsreglerna. Regeringen har inte för avsikt att föreslå ytterligare ändringar i linje med det förslag som anges i interpellationen. När det slutligen gäller frågorna om sjuklön och rehabilitering pågår ett omfattande arbete där regeringen tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att skapa en struktur som bryter den negativa utvecklingen på ohälsoområdet. Regeringen avvaktar nu detta arbete innan några åtgärder vidtas.
Fru talman! Tack för svaret! Det är ett svar som går efter det gängse formuläret - svara, undvik frågan, upprepa visan: Det går bra för den svenska ekonomin. Jovisst, det gör det. Men krånglet för företagarna kvarstår, och det behövs fler åtgärder inom olika områden som syftar till att ge näringslivet bättre förutsättningar att utvecklas. Det är ju sådana åtgärder och frågor som 13-gruppen pekar på som är viktiga. Tretton kvinnor i Jämtland tog 1997 upp 13 punkter för ett bättre företagsklimat. 13-gruppens syfte är att komma i kontakt med makthavare. Budskapet från dem till makthavarna är tydligt: regeländringar, inte bidrag. De här kvinnorna har jag träffat tillsammans med Inger René, Berit Adolfsson och några till. Därav den här interpellationen. Min interpellation börjar med konstaterandet att av Småföretagsdelegationens totalt 81 förslag har endast en tredjedel genomförts. I en debatt med Inger Strömbom förra veckan sade statsrådet att regeringens samlade bedömning är att åtgärder vidtagits för att ta bort hinder för tillväxt. Men inte är det tillräckligt att en tredjedel av Småföretagsdelegationens förslag genomförts. Samtidigt sade ministern att en fjärdedel av förslagen inte föranleder några åtgärder från regeringens sida. Det anser jag vara alldeles för defensivt. I en undersökning gjord av SAF säger 53 % av företagarna att de upplever en konstant ökning av antalet regler och att de åtgärder som vidtagits är verkningslösa. Samma utveckling noterar man när det gäller uppgiftslämnandet. Mindre företag får det allt jobbigare med att följa ett alltmer komplicerat regelverk. Mer än var tredje företagare anser att antalet myndighetskontakter ökat. Problemen är inte koncentrerade till några speciella branscher eller någon speciell företagsstorlek. Både stora och små företag drabbas. Men helt klart är att de små företagen är värst utsatta då de relativa kostnaderna för att administrera regelverket är betydligt högre för dem. Dessutom är det svårast för dem då de inte har tillgång till juridisk och administrativ expertis så som ett större företag har. Alltså, Björn Rosengren: Sätt på allvar i gång arbetet med regelförenklingarna - samtliga de som Småföretagsdelegationen har tagit fram! Som ny småföretagarminister borde det ligga Björn Rosengren varmt om hjärtat om han menar något med vad han och regeringen säger, bl.a. detta som han har lovat att den administrativa bördan för de mindre företagen, som orsakats just av regelverket, ska minska. Alltså: Gå från ord till handling!

Fru talman! Björn Rosengren säger att den svenska ekonomin visar på betydande styrka när det gäller tillväxt och sysselsättning. Det känner inte de småföretagare i Jämtland som vi har träffat. De brottas med ogina regler, höga skatter, bristande förståelse hos myndigheter och banker, snedvridning av konkurrens och utslagning. Kanske kastar man in handduken och slutar att driva företag. Jag vill göra några fler kommentarer till det besök som vi gjorde i Jämtland den 20 oktober. De kvinnor vi mötte hade träffat makthavare av olika schatteringar på många nivåer. De hade inte fått de svar de ville ha. Deras främsta budskap var: Vi vill inte ha bidrag. De visade oss tre stora tegelstenar med regler och möjligheter att få bidrag. Ändå tyckte de att det inte var mödan värt att bläddra i de stora tegelstenarna för att eventuellt få pengar i bidrag. Det snedvrider konkurrensen och ger en falsk trygghet. Vi vill leva på vår lön, sade de. Vi måste kunna tjäna pengar, annars kan vi inte växa. Vi måste få pengar för att kunna växa och skapa en acceptabel arbetsmiljö utan oro och skräck för nya regler och ändrade ekonomiska förutsättningar. Många småföretagare tackar nej till jobb i stället för att expandera. Det kan bero på att de får ta så stort ansvar för de personer som de anställer. Jag vill ta upp ett exempel på svårigheter med försäkringskassan, något som ministern tog upp på slutet. Ett litet företag kan riskera att få en långtidssjukskriven anställd. Det räcker inte med lönen i ett antal dagar. En person kan ha varit sjuk i tre år. Försäkringskassan gör sig ingen brådska med att förtidspensionera. Tacka för det, när en liten företagare får betala sjukvårdskostnaderna, sociala avgifter, pension m.m. för en långtidssjukskriven person. Det är rena vinsten för statskassan. Jag har i min hand en europeisk stadga för småföretag. Den är antagen av EU. Jag vill fråga ministern om han ställer sig bakom förslagen i den. Där sägs att småföretagen utgör ryggraden i den europeiska ekonomin och att det är småföretagen som är mest känsliga för förändringar i företagsklimatet. De är de första som blir lidande om de ställs inför en alltför omfattande pappersexercis. De är också de första att blomstra tack vare initiativ som minskar byråkrati och belönar framgång. Jag skulle gärna vilja ha några synpunkter på stadgan för småföretag i EU.
Fru talman! Jag ska be att få visa Finanstidningen. Där står att Sverige är bäst i EU på företagande. Nu krävs gemensamma patentregler. Sverige har det bästa klimatet för företagande och innovation inom EU. Forskningsintensiteten i industrin och antalet patentansökningar är några områden där Sverige utmärker sig. Det visar färska rapporter från EU kommissionen. Sverige toppar tillsammans med Finland kommissionens rankningslista på flera av dessa områden jämfört med USA och andra. Det gäller också småföretag. Hur vi än resonerar är Sverige världsledande när det gäller både att starta och upprätthålla småföretag. Jag vill börja med den fråga som kom upp sist. Jag instämmer helt i EU:s syn att småföretagen är vår ryggrad. Det är där vi skapar nya arbeten. Det beror inte minst på de stora strukturella förändringar som sker inom den stora industrin. Där har vi förut anställt många människor. Nu tar maskiner och informationsteknik över. Där har Sverige lyckats bättre än andra länder. Vi har ett lägre antal konkurser. Vi har fler nya företag. Jag ska inte börja med att vara elak, men hur var det när moderaterna styrde? Arbetslösheten var den dubbla mot i dag, både när det gäller åtgärder och öppen arbetslöshet. Vi hade en konkursstatistik som man får leta efter. Jag känner mig ganska lugn. Men självklart måste jag ha högre ambitioner än så. Enligt Merrill Lynch ligger Sverige bra till i fråga om forskning och nya patent. Enligt Merrill Lynchs bedömning är det lätt att starta nya företag. Staten försöker inte detaljstyra näringslivet. Det är en jämförelse man gör med andra länder, inte minst europeiska. Det är inte jag som gör den, utan en mycket erkänd, ledande bank. Det sägs i interpellationen att vi har genomfört endast en tredjedel av 81 förslag. Vi har försökt bedöma vilka förslag som är viktiga och möjliga. Vi har gjort bedömningen att ungefär en fjärdedel av förslagen inte kommer att bli aktuella. De är, av många skäl, inte rimliga. Eller också kommer de i konflikt med många andra intressen och är inte av den arten att de medför någon revolutionerande förändring för småföretagare. Vi har infört den s.k. Simplexenheten. Den har två uppgifter. Den ena är att noggrant gå igenom varje regel som regeringen fattar beslut om. Om den kan vara störande för småföretagare godkänns den inte. Enheten har också en annan uppgift. Det ska erkännas att man inte har hunnit med den ännu. Man ska gå igenom det gamla regelverket och se över vilka regler man kan ändra på, hur man kan förbättra administrationen och ändra myndigheternas hantering. Det återkommer vi till. Jag kan inte gå in och bedöma ett enskilt fall som det med tygaffären i Bräcke. Det är fullständigt omöjligt. Man kan säga att det var orimligt att ge statligt stöd till ett företag i en så liten ort som Bräcke, där det redan fanns ett företag att konkurrera med. Det kan jag hålla med om. När det gäller infrastrukturen vill jag säga att avdragsreglerna har förbättrats. Företagen gör avdrag. Där kan det inte ligga något större problem. Bensinpriserna har i och för sig gått upp kraftigt, och det skapar problem även för småföretagen. Men det finns full avdragsrätt. Fru talman! Jag ska be att få återkomma med de andra svaren.
Fru talman! Det är bra att Björn Rosengren har högre ambitioner - det skriver jag gärna under på. Börja då med att sätta lite mer skjuts på arbetet i Simplexgruppen så att de här analyserna av olika förslag verkligen kommer i gång ordentligt och det blir ett resultat av Simplexgruppens arbete också! Inte desto mindre är det här frågor som småföretagare vill ha svar på från Björn Rosengren. Att starta, driva och utveckla ett företag ställer stora krav på de personer som tar steget att bli sin egen eller som tar över från tidigare generationer. Därför tänker jag nu ta upp några av de punkter som 13-gruppen har på sin agenda. Det understryks också av de exempel som Inger René och Berit Adolfsson har tagit upp. Anställningsbidrag och starta-eget-bidrag i olika former hör inte till ett framåtsyftande näringsklimat. Konsekvenserna har ju Björn Rosengren hört i ett av exemplen. Sänkt arbetsgivaravgift skulle uppmuntra fler att våga starta och utveckla företag. Jag kan ta ett belysande exempel. En ensamföretagare måste i dag näst intill fördubbla sin omsättning för att företaget ska kunna bära ytterligare en anställd. Många företagare avstår därför ofta från att anställa och utvidga ett företag som skulle kunna utvecklas positivt. Vad tänker regeringen göra åt det? Konkurrens på lika villkor är också väldigt viktigt. Kommuner, landsting eller stat, med skattebetalarna i ryggen, ska inte driva verksamheter som exempelvis ett mindre företag kan sköta bättre genom sin specifika kompetens. Det kan gälla tvättjänster, fastighetsskötsel, gym, städning eller catering. Också inom andra områden, exempelvis skola, vård och annan service, måste de enskilda företagen få chansen att konkurrera. Därför menar jag att den lagstiftning som finns behöver förstärkas och tydliggöras. Jag anser, precis som 13-gruppen, att det offentliga ska avstå från att bedriva näringsverksamhet. De privata företagen måste ges en ärlig chans. Vad kommer Björn Rosengren att göra för att det här ska kunna uppnås, dvs. lika villkor och konkurrens mellan offentlig och privat verksamhet? En annan angelägen punkt är att familjemedlemmar ska beskattas som anställda. Några särregler för vare sig make eller maka ska inte få förekomma, och vederbörande ska inte betraktas som bihang till företagsledaren. Det finns inte heller anledning att straffbeskatta företagsledares barn under 16 år. Barn till ickefåmansföretagare erhåller en lön på 8 000 kr och får behålla den kontant eftersom det inte tas ut någon skatt på den. Om det däremot är en ung person i ett fåmansföretag beskattas den förälder som har den högsta inkomsten av företaget. Jag håller med om att man ska undvika särlagstiftning, men några av 13 gruppens förslag pekar just i den riktningen att särlagstiftning bör avskaffas. Vad tänker Björn Rosengren göra i fråga om det här sista som jag tog upp?

Fru talman! Näringsministern är väldigt glad över de rapporter som tidningarna visar upp om företagsklimatet i Sverige och om att vi är ledande. Vi är också världsledande på skatter, avgifter, pålagor och uppgifter till myndigheter, misstänker jag. Det kanske förtar värdet av det fina betyg som vi får i tidningarna, då man kanske inte har tittat på de här sakerna. En annan sak som man tog upp när vi var i Östersund var utbildningen i skolorna. Skolan borde kunna utbilda företagare, så att den som vill starta företag ska kunna klara det. Åtminstone högskolor men också gymnasieskolor borde utbilda för att någon ska våga starta och behålla företag och kunna tjäna sitt uppehälle på företag. I den handlingsplan som jag hänvisade till förut står följande: "Europa kommer att stimulera företagaranda och nya färdigheter från tidig ålder. Allmänna kunskaper om företag och entreprenörskap måste spridas på alla nivåer i skolan. Särskilda moduler inriktade på företagande bör vara ett väsentligt inslag på schemat i högstadiet och gymnasiet samt vid universitet och högskolor. Vi kommer att uppmuntra och främja ungdomars företagarsträvanden och utveckla lämpliga utbildningsmodeller för ledare i småföretag." Det hoppas jag att också ministern skriver under på. Jag väntar med spänning på de förslag som kommer i den frågan.
Fru talman! Jag hann inte kommentera flyget i mitt tidigare inlägg. Får jag först säga att frågan om att landa i Västerås inte har någon aktualitet. När det gäller frågan om flyget och att det kostar så mycket som det gör måste jag än en gång konstatera att det var den borgerliga regeringen som avreglerade flyget. Hela den avregleringen var väldigt misslyckad. Vi har ingen konkurrens på det svenska inrikesflyget. Jag ska undersöka möjligheterna att tillrättalägga det. Vi har ingen konkurrens. Det var era partikamrater som avreglerade flyget, och det var ingen framgång. När det sedan gäller förslagen om anställningsstöd och starta-eget-bidrag är det viktigt att skilja åtgärder vars syfte är att främja företagande från åtgärder vars syfte är att stimulera arbetsgivare att anställa t.ex. långtidsarbetslösa. Anställningsstödets syfte är det senare. De bör inte bytas ut mot varandra. Subventionen i anställningsstödet är också betydligt större än arbetsgivaravgiften, låt vara under en begränsad tid. Med det menar jag att det är många som startar eget med anställningsstöd. Almi ger lån. Vi har det stöd som länsarbetsnämnden eller arbetsförmedlingarna ger ut, starta-eget-bidrag. Jag menar att det är ganska bra. Vi har startat massor av företag med det. Det går inte bara att säga: Det tar vi bort, och så sänker vi arbetsgivaravgiften. Jag tror faktiskt att det vore ytterst olyckligt att göra det. När det gäller frågan om inkomstfördelningsreglerna inom familjen har regeringen för avsikt - det sade jag också i mitt interpellationssvar - att under nästa år påbörja en samlad översyn av dessa regler för både fåmansföretag och enskilda näringsidkare. Och någonting som vi har gjort är ju att vi har avskaffat stoppreglerna för fåmansföretag. Sedan vill jag än en gång säga: Det är vidare, enligt Merrill Lynch bedömning, lätt att starta nya företag, och staten försöker inte detaljstyra näringslivet. Enligt en annan färsk undersökning har företagsledares syn på näringsklimatet förändrats till det bättre under senare år. Sju av tio företagsledare räknar med att öka sin produktion i Sverige. Var tredje företag planerar att anställa fler. Man tycker generellt sett att det är ett bra företagsklimat. När det sedan gäller skolorna vet väl interpellanten och ni andra att det förekommer sådant här i dag. Jag kan ta Gunnarsbyn, en liten by som ligger i Bodens kommun, som exempel. Där arbetar man faktiskt väldigt tidigt, i lågstadiet, med att starta eget. Jag kan ta andra kommuner i mitt hemlän som exempel där man i gymnasieskolan satsar väldigt mycket på det här. Undervisningen bygger just på det här med att starta eget och driva egna företag. Det är någonting som förekommer väldigt mycket i de svenska skolorna. I det avseendet tycker jag inte att vi ska känna oss oroliga. Det är en oerhörd aktivitet inom detta område. Än en gång säger jag: Självklart ska jag, som nu ansvarig för småföretagarverksamheten, göra allt för att förbättra det här ytterligare. Det finns självklart regler som vi bör titta på, och - än en gång - när det gäller Simplexgruppen ska vi titta på det. Vi håller nu också på att titta på frågan om de sociala villkoren för småföretagarna. Vad händer om man blir med barn, om man blir sjuk och om man blir arbetslös? Jag tror faktiskt att det är viktigare för de riktigt små småföretagen att man tittar på det än att man bara rusar in och rufflar när det gäller skattereglerna.
Fru talman! Jag tycker att 13-gruppens initiativ är värt all uppmuntran och stor respekt. Det tror jag nog ändå att näringsministern håller med mig om. Det är handlingskraftiga kvinnor som vill något och som också konkret har visat på olika förslag för ett bättre näringsklimat i Sverige.
Tack!
Med den ambition som nu Björn Rosengren säger sig ha så gäller det ju att jobba vidare på den här linjen och pröva alla goda förslag. Det gäller att fortsätta att diskutera de här frågorna riktigt ordentligt, så att det blir mer än fagra ord och så att det verkligen blir konstruktiva och riktiga förslag. Det är viktigt att löftena om regelförenkling också blir verklighet. Därför säger jag: Skynda på Simplexgruppens arbete! När det gäller ung företagsamhet tycker jag att det är en viktig del att man i många gymnasieskolor arbetar med detta och även har utbildning i entreprenörskap. Det är då viktigt att ge tydliga politiska signaler. I annat fall kommer de nödvändiga attitydförändringarna inte till stånd. Jag tror nämligen att det ligger väldigt mycket på den nivån. Det handlar om nödvändiga attitydförändringar och positivt tänkande när det gäller företagare och företagsamhet i Sverige och om konkreta förslag. Jag frågar nu Björn Rosengren om han är beredd att gå över till Rosenbad och vara konstruktiv och lägga fram förslag i den här riktningen, som jag tillsammans med Inger René och Berit Adolfsson nu har tagit upp, alltså 13-gruppens förslag.
Fru talman! Jag vill börja med att ta upp orden Här påstår den ena internationella bedömaren efter den andra att Sverige är ett av de främsta länderna när det gäller entreprenörskap. Det är lättare i Sverige än på många andra ställen att starta eget. Vi har väldigt lite statligt ingripande, och vi har ett företagsklimat som jag tror att vi får gå tillbaka till 60-talets guldålder för att hitta. Vad menas med "fagra löften"? Vi är ju där nu. Men det här innebär ju självklart att vi kan gå vidare. Och jag ska titta på 13-gruppens förslag, och jag tittar på mycket annat. Men jag måste ändå säga att det jag måste fånga är det som ytterligare leder till att det blir bättre, och jag måste också fånga det som är rimligt i förhållande till många andra intressen i samhället när det gäller skatter och annat. Jag kommer självklart att försöka redovisa att vi nu har gjort så att vi har enklare regelsystem, att vi har myndigheter som är mer observanta etc. Men de fagra löftena har vi i stort sett infriat. Ingen skulle ha trott mig om jag hade stått här för ett och ett halvt år sedan och sagt att det kommer att bli så här. Då hade ni mer eller mindre hånlett åt mig. Men nu är vi där, och det ska vi vara glada över, och det ska bli bättre. Tack!

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig vad jag avser att göra för att bolag som hel eller delägs av staten ska få ett bättre och mer kompetent ägande. Regeringen har sedan knappt två år tillbaka infört ett aktivt ägande. Låt mig i korthet redogöra för hur vi i tre steg implementerat den nya, aktiva, ägarpolitiken. Det första steget var att i högre utsträckning än tidigare skilja regleringsansvaret från ägarfrågorna. Nu har vi på Näringsdepartementet en ägarenhet som enbart arbetar med ägarfrågor och förvaltning av statliga företag. Där följer man på daglig bas de statliga företagen, följer vad som händer i branschen och utvärderar de statliga företagens strategier. Det andra steget var att formulera en ägarpolitik. Det övergripande målet för regeringens ägarpolitik är att skapa värde. Vi är nämligen övertygade om att värdefulla företag skapar värdefulla jobb. Med det menar vi trygga jobb i starka, välskötta och stabila företag. För statliga företag som verkar på fullt konkurrensutsatta marknader är därför målet att skapa värde. Vattenfall är ett sådant bolag. Däremot ställs det andra krav på företagen som ålagts att uppfylla särskilda uppgifter, t.ex. Apoteket. Målet för dessa företag är att de ska uppfylla sina särskilda uppgifter så effektivt som möjligt. Det tredje steget i implementeringen av det aktiva ägandet var att utforma verktygen för hur regeringen utövar ägandet. Dessa tre ägarverktyg är: rapporteringskrav, styrelsenomineringar och kapitalstruktur. Vad gäller rapporteringskraven så vill regeringen att de statliga företagen ska vara minst lika väl genomlysta som börsnoterade företag. Styrelsenomineringarna sköts med största omsorg, och målet är att styrelsens samlade kompetens ska avspegla de behov som det specifika företaget har. När vi sett över kapitalstrukturen har vi betonat vikten av att fokusera på kärnverksamheten. Regeringen har också infört riktlinjer för incitamentsprogram i de statliga företagen. Mer i detalj hur regeringen arbetar med dessa verktyg finns bl.a. beskrivet i regeringens skrivelse Företag med statligt ägande. Den intresserade hittar också mer information på Näringsdepartementets webbsida för statligt ägande. Vad har då denna ägarpolitik rent konkret inneburit för förändringar? Jo, vi har avsevärt ökat informationen om det statliga ägandet. Sedan två år tillbaka ger vi ut en lättillgänglig, utförlig redogörelse över företagen med statligt ägande, och fr.o.m. i år publicerar vi också kvartalsrapporter över det statliga ägandet. Vad beträffar styrelserna har regeringen lagt ned mycket tid på att få in ny kompetens som fyller de behov företagen har. Jag tycker vi har synnerligen kompetenta, engagerade och välrenommerade ledamöter i våra statliga bolagsstyrelser i dag. När det gäller fokuseringen på kärnverksamheten arbetar regeringen som alla andra ägare, dvs. det ska råda samstämmighet i strategiska frågor mellan bolaget och ägaren. Vi nöjer oss dock inte med de förändringar som regeringen redan vidtagit. Nu inleder vi det fjärde steget i vår aktiva ägarpolitik med målet att informationstekniken ska bli ett lika självklart verktyg i de statliga företagen som telefonen är i dag. Här finns en enorm potential för företagen att frigöra resurser som kan satsas på andra verksamheter inom företagen, t.ex. bättre kundservice. Avslutningsvis är jag mycket nöjd över att vi infört ett aktivt statligt ägande och att den fackliga organisationen SEKO varit drivande i den här processen. Jag är också glad över den internationella uppmärksamhet den svenska regeringen fått för sin ägarpolitik. Nu går vi vidare och fortsätter arbeta för att de statliga företagen ska bli de mest välskötta inom sina respektive branscher.
Fru talman! Jag ska börja med att tacka för svaret. Jag kan konstatera att ägande ställer krav. Aktivt, dugligt och kompetent ägande är en förutsättning för välskötta företag. Låt mig också konstatera att det är bra att svenska företag expanderar. Det är bra för Sverige att vara hemland för stora och starka företag. Det ger en lång rad positiva effekter för Sverige. Men när företag expanderar och söker sig nya områden, både geografiskt och produktionsmässigt, ställer det också krav på ägandet.

Vattenfall säger att inom några år kommer tre av fyra anställda och två av tre kunder att finnas utanför Sverige. Med de nu planerade affärerna kommer detta att vara verklighet redan i slutet av det här året. Vattenfalls egen vision är att enbart 25 % av verksamheten kommer att finnas i Sverige, och resten alltså utanför Sverige, år 2005. Det är en sak för ägaren staten att ha en strategi för energifrågor när det gäller energiförsörjningen i Sverige, som var Vattenfalls tidigare marknad, och en helt annan sak att ha en strategi för samma frågor när det gäller Hamburg, Berlin, gamla Östtyskland eller Warszawa. Det ställer nya och andra krav på ägaren. Det är också en sak att som statlig ägare ha ett kunnande om villkoren och strategier för att producera el med vattenkraft och kärnkraft, som vi gör i Sverige, och en annan sak att ha samma kunnande och samma strategier när det gäller att producera el med tysk kärnkraft, polsk stenkol eller tysk brunkol. Det gäller också frågan om kapitalstrukturen. Vattenfall redovisar ett investeringsbehov för de kommande åren på 60 miljarder kronor. Detta är utöver de ökade lån på 10 miljarder kronor som man tagit upp redan det första halvåret i år. Fru talman! OM, Nordic Baltic Holding och inte minst Vattenfall behöver ett bättre ägande än det som staten står för i dag. Just därför att man har expanderat och gått utanför Sveriges gränser krävs det en annan kompetens än den som staten kan ge. Det här behövs för jobbens och verksamheternas skull. Statsrådet har tidigare avvisat alla planer på en börsintroduktion av Vattenfall. Ligger detta fortfarande fast från statsrådets sida? Om det gör det, hur ska då statsrådet se till att Vattenfall kan ges ett professionellt ägande med de förändringar i förutsättningarna som nu sker?
Fru talman! Accepterar regeringen de statliga företagens utlandsstrategier? Det är vad frågan gäller, såsom jag uppfattar interpellanten. Vi vill att våra svenska företag ska skapa värdefulla jobb. Regeringen vill inte medverka till att undergräva de statliga företagens konkurrenskraft. Eftersom de marknader de statliga företagen arbetar på blir alltmer internationella måste även våra statliga företag vara med där för att hävda sig i konkurrensen. När det gäller den här bedömningen och de här strategierna är det faktiskt styrelsen som i första hand har att klara ut detta. Vi lever ju, vilket också framgår av interpellantens frågor, i en avreglerad värld. Låt mig sedan nämna något om Vattenfalls expansion i Tyskland. En svensk folkomröstning har beslutat att ställa om det svenska energisystemet. Denna omställning pågår, och den genomförs enligt riksdagens beslut. En svensk reaktor har redan stängts av. I Tyskland har på liknande sätt politiska beslut slagit fast att tysk kärnkraft ska avvecklas. Detta är beslut som inte på något sätt påverkas av Vattenfalls förvärv av aktier i det aktuella tyska bolaget. Bakgrunden till affären är i stället avregleringen på energimarknaden i Europa, en avreglering som leder till ökad konkurrens och pressade priser. Detta har resulterat i att en kraftig omstrukturering av industrin har inletts. För att möta dessa förändringar och bibehålla konkurrenskraften har Vattenfall lagt fast en strategi som innebär deltagande i omstruktureringen och expansion i Nordeuropa. Expansionen syftar främst till att säkerställa tillgång till nya kunder men kommer även att innefatta förvärv av produktionsresurser för att säkerställa delleveranser. Regeringen har riksdagens uppdrag att förvalta de statligt ägda bolagen på ett professionellt sätt, vilket innebär att de ska vara konkurrenskraftiga och öka i värde. Jag anser därför att det är viktigt att Vattenfall och övriga bolag ständigt anpassar sig för att på bästa sätt möta förändrade förutsättningar inom respektive bransch. Det är inget nytt att svenska företag investerar i utländska företag. Det ser vi inom alla branscher. Det är naturligt och bra för svensk industri och i det här fallet också för svenska skattebetalare. Fru talman! För att bibehålla konkurrenskraften har Vattenfall lagt fast en strategi som innebär deltagande i omstruktureringen av den europeiska kraftindustrin och expansion i Nordeuropa. Detta innebär att styrelsen och ledningen ser över och fokuserar verksamheten för att kunna genomföra den strategi man lagt fast. Självklart måste också staten som ägare godkänna stora investeringsplaner, tillse att det finns kapital och på annat sätt vara behjälplig. Men strategierna bedöms av styrelsen, och hittills får man väl ändå säga att Vattenfall har hanterat sina affärsfrågor på ett utomordentligt bra sätt.
Fru talman! Statsrådet konstaterar att det är naturligt att bolagen anpassar sig till förändringen. Jag delar den uppfattningen. Det är viktigt att Vattenfall får vara med i den förändrade marknadssituationen i norra Europa. Men min poäng i interpellationen är att också ägaren måste anpassa sig till förändringen. Statsrådet skriver själv i sitt svar att när det gäller fokuseringen på kärnverksamheten arbetar regeringen som alla andra ägare, dvs. det ska råda samstämmighet i strategiska frågor mellan bolaget och ägaren. För att ägaren ska kunna fungera som en duglig och kompetent ägare måste man ha kompetens för att kunna bedöma strategin. Hur förändrar statsrådet ägarfunktionen så att man kan bedöma strategier vad gäller nya geografiska områden, som inte är så svårt, och nya produktionsformer? Vilken strategi har ägaren vad gäller förvärv av 60 terawattimmar genom produktion av brunkol och delproduktion av stenkol i Polen? Hur skaffar man sig kompetens för att bedöma strategin vad gäller energiförsörjningen i Berlin, Hamburg, Warszawa och gamla Östtyskland? Det går inte att bara hänvisa till kunnande i styrelsen. Det gjorde ett tidigare statsråd när det gällde bankkrisen, och vi såg hur det gick. För att ha välskötta företag behöver vi kompetenta ägare. Hur ska statsrådet Rosengren se till att man bygger upp en ägarfunktion som kan hantera de nya geografiska förhållandena? Hur skaffar departementet sig kompetens för att bedöma energistrategier i Polen och Tyskland? Till sist: Jag ställde en fråga om uttalandet från i våras, att Vattenfall inte ska börsintroduceras, ligger det fortfarande fast?
Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att såväl Merrill Lynch som OECD har uttryckt sin stora överraskning och att man, för att nu använda ett ödmjukt ord, är imponerad av det sätt på vilket vi har skött våra statliga företag. Man uttrycker det t.o.m. så att det sätt man har skött de statliga företagen på har bidragit till en del av den tillväxt vi har i Sverige. Därmed kan man inte säga att vi har misskött våra statliga företag. Jag vill också säga att vi har en speciell ägarenhet. Vi har professionella människor där. Vi har också ett internationellt kontaktnät, både med banker och med branscher, där vi gör lika bra bedömningar som andra gör. När det gäller bankkrisen hade man kunnat ställa sig frågan om det kanske hade varit bättre att alla banker hade varit statliga. Det var inte bara en statlig bank som gick i putten, det var även andra banker som gjorde felbedömningar. Det var inget bra exempel, tycker jag. Jag vill påstå att Vattenfall besitter ett stort miljökunnande som sannolikt kan bidra positivt till utvecklingen av dessa produktionsresurser. Svenska bolag är duktiga på miljöpolitik, ligger i framkant vad gäller teknik och kunnande. Jag tror faktiskt att Vattenfalls kompetens på detta område är bra för miljön. Det internationella åtagande som Sverige har tagit på sig har ingått i överenskommelser som gäller. Även Tyskland har självfallet gjort sådana åtaganden. Och koldioxiden kommer självklart inte att öka för att vissa delar av elproduktionen förvärvas av Vattenfall. Tvärtom besitter Vattenfall ett stort miljökunnande, som sannolikt kan bidra positivt till utvecklingen av dessa produktionsresurser. Sammantaget vill jag säga att vi har stärkt vårt sätt att hantera våra företag och vi har fått internationell berömmelse för detta. Vi har en ägarenhet som jag faktiskt bedömer har samma möjligheter till professionella bedömningar som andra ägare har. Vattenfall ska icke privatiseras, i vart fall inte under den överskådliga tid som jag kan bedöma.
Fru talman! Jag ska börja med att be både kammaren och statsrådet om ursäkt för mitt sätt att formulera interpellationen och för mina inlägg. Min avsikt har varit att peka på att i och med att Vattenfall förändrar sitt verksamhetsområde, att man går från att ha varit ett renodlat svenskt företag till att bli ett företag som har 75 % av sin verksamhet utanför Sveriges gränser, ställs andra krav på ägarfunktionen. Mot den bakgrunden har jag frågat vilka förändringar som behövs, vilka nya krav detta ställer och vad statsrådet tänker göra åt det. Uppenbarligen har inte detta gått fram till statsrådet och för detta ber jag om ursäkt. Min poäng är att om vi ska ha stora, starka företag i Sverige, vilket är bra, behöver vi duktiga ägare. För att vara en duktig ägare behöver man förstå de olika regioner man jobbar inom och man behöver förstå de olika produktionsområden man arbetar inom. Jag tror inte att det är alldeles självklart att svenska staten i dag har kompetens när det gäller möjligheten att producera el på östtyskt brunkol eller på polsk eller tysk stenkol. Jag tror inte heller att det är självklart att svenska staten har kompetens att bedöma strategin för energiförsörjningen i Berlin. Det är möjligt att departementet och statsrådet tycker att detta är en fråga enbart för bolaget och icke för dess ägare. Jag beklagar att det inte har gått att få något som helst besked på den här punkten.
Fru talman! Det var inte jag som skrev interpellationen. Jag har försökt att utgå från den och svara så gott jag kan på de frågeställningar som den upptar. Vattenfall lever i en avreglerad marknad. Vi har en nordisk avreglerad marknad som självklart påverkar Vattenfall. Det ställer större krav på Vattenfall. Det ställer krav på rationaliseringar. Det ställer krav på att få ned kostnaderna, och det ställer krav på, vilket har varit bra med avregleringen, att tillse att man får en elproduktion som är billigare. Denna stora internationella marknad för elproduktion, om den nu är baserad på kol eller stenkol, kärnkraft eller vattenkraft, är nu avreglerad. Det innebär att ingen aktör kan arbeta på denna marknad om man inte också arbetar på den internationella marknaden. Än en gång vill jag svara att Vattenfall sköter sig, har samma värden, samma nyckeltal som andra kraftbolag. Vi som ägare har inget att anmärka på. Självklart har interpellanten, om jag nu har förstått honom rätt, redovisat strategier som styrelsen i Vattenfall har diskuterat. Men det är ingenting som säger att ägaren kommer att godkänna de strategierna. Detta är en process. Men hittills vill jag påstå att Vattenfall har skött sig mycket väl.

Fru talman! Mikael Oscarsson har frågat mig om jag avser att tillmötesgå medborgarna och kommunfullmäktige i Heby kommun i deras önskan att övergå från att tillhöra Västmanlands län till att tillhöra Uppsala län. Han har vidare frågat om jag avser att skyndsamt bereda frågan så att länsbytet kan ske inom en snar framtid. Ärendet inkom till regeringen den 26 september i år och har därefter varit under beredning. Ett länsbyte är sällan okomplicerat och man måste därför ha förståelse för att regeringens hantering av frågan kan ta någon tid. Ett länsbyte för Heby kommun skulle t.ex. innebära att en förändring måste göras också av landstingsindelningen. En annan fråga som aktualiseras är om ett länsbyte i detta fall skulle kunna beslutas av regeringen eller om frågan är av sådan dignitet att den bör underställas riksdagen. Det är alltså flera betydelsefulla frågor som regeringen måste ta ställning till. Naturligtvis eftersträvar regeringen att saken ska kunna avgöras så snart som möjligt, men jag är för dagen inte beredd att närmare ange när regeringen kommer att lämna besked i frågan.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Lejon för svaret. Samtidigt får jag konstatera att det inte är ett svar utan en förhalning. Låt mig få ta bakgrunden. I samband med 1998 57,7 % röstade för att deras kommun skulle föras över till Uppsala län och 39,9 % ville stanna i Västmanlands län. Med hänvisning till resultatet i folkomröstningen beslutades i enighet i kommunfullmäktige i Heby den 9 november 1998 att inge en framställan till regeringen att Heby kommun snarast skulle överföras till Uppsala. Denna framställan överlämnades i december 1998 av regeringen till Kammarkollegiet. Kollegiet inhämtade remissyttranden från Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, landstinget i Västmanlands län och landstinget i Uppsala län. Efter att ha beaktat dessa yttranden uppdrog kollegiet i juni 1999 åt Svenska Kommunförbundet att utreda förutsättningarna för ett byte av landsting för Heby kommun. Utredningen slog fast att en överföring av Heby kommun inte strider mot indelningslagens intentioner. Utredningen påpekar att Heby kommun redan ingår i Uppsalas arbetsmarknadsregion och att "starka skäl talar för en indelningsändring". Vad jag förstår har regeringen tidigare väntat på att fatta beslut med hänvisning till Kammarkollegiets utredning. Nu har Heby kommuns medborgare sagt sitt. Heby kommunfullmäktige har sagt sitt. Kommunförbundet har sagt sitt. Kammarkollegiet har sagt sitt. Alla dessa har gjort bedömningen att Heby i framtiden bör tillhöra Uppsala län. Nu är det alltså upp till regeringen att fatta beslut. Heby kommun har särskilt framhållit att det är av stor vikt att regeringen snarast kommer till ett avgörande om kommunens framställan av länsbyte. En tidsfördröjning innebär uppenbara svårigheter i kommunens planering, dels inom kommunen, dels inom andra offentliga myndigheter.
Fru talman! Invånarna i Heby kommun har sagt sitt. Kammarkollegiet har yttrat sig. Kommunförbundet säger att man ser inga hinder för att genomföra länsbytet. Kammarkollegiet pekar i första hand på fördelar ur näringspolitisk synpunkt. Vad som inte har belysts särskilt tydligt från Kammarkollegiets sida - kanske har man inte ansett att det ankommer på dem att göra det - är utbildnings och transportfrågorna, som är ytterligare faktorer som betyder mycket och som tydligt väger över för ett länsbyte. Fru talman! Jag skulle vilja fråga ministern om vi ska tolka ministerns svar så att det inte längre handlar så mycket om sakargumenten, de faktorer vi har nämnt, arbetsmarknad, utbildning osv., utan att det mera handlar om att bedöma formfrågan. Är det regeringen som ska fatta beslut eller riksdagen? Är det den typen av frågor som återstår? Skulle ministern i dag vilja säga att sakfrågorna talar sitt tydliga språk för ett länsbyte?
Fru talman! Först går jag till Mikael Oscarssons frågor och påståenden om att regeringen ägnar sig åt någon form av förhalning av detta ärende. Det är möjligt att en utomstående betraktare kan tycka att så är fallet. Då vill jag försäkra Mikael Oscarsson och alla människor i Heby kommun och i Västmanlands län som är berörda att så naturligtvis icke är fallet. Precis som jag sade i mitt svar är en sådan frågeställning inte enkel. Den handlar först och främst inte enbart om Heby kommun. Den handlar också om det nuvarande länet som kommunen ingår i. Det handlar också om Uppsala län som kommunen vill tillhöra. En sådan fråga måste utredas enligt de modeller vi brukar använda oss av när det gäller indelningsändringar. Det är väl ganska självklart. Indelningslagen som reglerar förfarandet vid landstingsindelning innehåller inte bestämmelser om länsindelningen. Några sådana författningsbestämmelser finns inte. Det gör att den juridiska bedömningen är speciellt viktig i sådana fall. Det är både sakfrågor, Harald Nordlund, som måste bedömas och formfrågor. Jag vill inte stå här och ge sken av att det enbart är juridiska eller administrativa funderingar som är kvar på regeringens bord. Regeringen har att ta ställning till helheten. Jag har dock några påpekanden om det som Mikael Oscarsson har tagit upp. Ja, av dem som röstade var det en majoritet som röstade för en förändring av länstillhörighet. Det var också en majoritet i Heby kommuns kommunfullmäktige som röstade för detta - över partigränserna. Värt att nämna är att valdeltagandet var visserligen högt, men alla valberättigade röstade inte utan bara 75 %. Ytterligare en aspekt värt att nämna i sammanhanget, som Mikael Oscarsson inte tog upp, är det faktum att vilket län och vilket landsting Heby kommun ska tillhöra är inte enbart en fråga för Heby kommun och Heby kommuns invånare - det visar också Kammarkollegiets utredning - eftersom det har påverkan på det län kommunen nu ingår i. Befolkningen i Heby kommun - om jag minns siffrorna rätt - utgör ungefär 14 % av Västmanlands län. Utredningen som Kammarkollegiet har gjort visar att skulle Heby kommun flyttas över till Uppsala län skulle det naturligtvis påverka förutsättningarna för vården i Västmanland. Utan att i dag kunna säga när regeringen är klar med den samlade bedömningen av både sakfrågorna och de juridiska frågorna vill jag än en gång försäkra, både Mikael Oscarsson och Harald Nordlund, om att regeringen på inga sätt vill förlänga tiden som för alla inblandade parter är besvärlig.
Fru talman! Jag noterar att jag inte får några svar på mina frågor. Jag kan inte se det som annat än en tidsfördröjning och en förhalning. Frågan är inte på något sätt ny. Den har varit aktuell i snart 30 år. Låt oss då för en liten stund tänka oss in i hebybornas situation. De har diskuterat frågan i många år, t.o.m. bildat ett parti i saken. De folkomröstade, och det blev en klar majoritet. Det var inte bara en majoritet i kommunfullmäktige utan det var enhällighet. Man gladde sig åt Kommunförbundets och Kammarkollegiets rekommendationer. Nu får kommunen beskedet att vänta. Då infinner sig frågan hos hebyborna om vilken tidsplan statsrådet har. Kommer något besked till juluppehållet, som infinner sig i riksdagen om en dryg månad? Sedan skriver vi 2001. Året därefter är det val. Någonstans måste det finnas en deadline om hebyborna ska kunna rösta i Uppsala län 2002. Det vakuum som nu är förhärskande är inte bra. Regeringens obeslutsamhet betyder planeringsproblem för kommunens politiker, inte minst när det gäller kommunikationsfrågorna. Det är inte bra för näringslivet i Heby. Folket i Heby sade sitt för drygt två år sedan. Expertisen har gått på folkets linje. Vad väntar regeringen ytterligare på? Kommer det en ny utredning eller vad kan vi vänta oss?
Fru talman! Jag tror också att det i den här typen av frågor är viktigt att tiden inte bara går och går, för det påverkar näringsliv och andra delar av samhällslivet på ett mycket påtagligt sätt. Om jag uppfattade ministern rätt, handlar det här inte bara om formfrågorna, utan om sakfrågor. En sådan, fick vi veta, handlar om vilken vikt hebybornas mening egentligen ska ha i avgörandet. Är det måhända en fråga för alla länsbor? Ministern antydde att det skulle kunna vara det. Det som är väldigt viktigt i den här debatten är att få ett tydligare besked om när ett beslut kan förväntas komma.
Fru talman! Jag förstår att frågeställaren Mikael Oscarsson gärna vill ha ett tydligare besked än vad jag för närvarande kan ge. Men regeringen är ett kollektiv, och vi har regler för beredning av regeringens beslut som ska garantera att regeringens beslut är så väl underbyggda som möjligt. I mitt ansvar ingår att se till att jag inte för upp ärenden för regeringens avgörande innan den beredningsprocessen är avslutad. Så är regeringens arbetssätt, och det måste respekteras. Jag förstår fullkomligt att det för de berörda i Heby kommun, näringslivet, befolkningen, politiker och tjänstemän i Västmanlands län inte är någon önskvärd situation att leva med den här osäkerheten. Men indelningsändringar är inte några enkla saker, och har man från Heby kommuns sida nu satt i gång den här processen får man också räkna med att regeringen inte kan fatta beslut förrän regeringen anser sig ha ett fullgott beslutsunderlag. Återigen vill jag säga att det inte finns någon åstundan från min eller regeringens sida att på något sätt förhala eller dra ut på processen. Tvärtom kan jag garantera att jag hela tiden har gjort allt för att se till att processen sker så fort som möjligt. Jag har också försökt beskriva denna åstundan från min sida vid de uppvaktningar som jag tidigare har fått ta emot i sakfrågan.
Fru talman! Jag har full respekt för att statsrådet tycker att det här är en komplicerad fråga. Det finns många saker att vrida och vända på. Men jag tycker ändå att hon skulle kunna ge ett besked om tidsplanen. Hur ligger det till i framtiden? När kan hebyborna förväntas få ett svar, få ett ja eller ett nej? Statsrådet har demokratifrågorna på sitt bord och tituleras ibland demokratiminister. Jag anser att detta är en fråga om demokrati. Många hebybor har engagerat sig starkt i den här frågan. Att Kammarkollegiet sade ja tog man till intäkt för att deras engagemang betyder någonting. Om frågan om Heby förhalas ytterligare kommer det definitivt inte att uppmuntra människor att engagera sig. Jag tycker att statsrådet är skyldig att ange - om det inte kommer ett ja eller ett nej - en tidsplanering. Det är det minsta man kan begära. Om det skulle bli ett nej kan vi för en kort sekund fundera varför vi över huvud taget ska ha folkomröstningar. Jag tror att ett nej skulle späda på politikerföraktet. Om regeringen säger nej måste den ha väldigt starka skäl, efter ett ja i en folkomröstning. I det här fallet har Kammarkollegiet och expertisen inte angett några skäl emot utan tvärtom sagt att man inte ser några skäl emot. Jag hoppas att statsrådet i sitt sista inlägg nu ska kunna säga ungefär under vilken tidsperiod som vi kan se fram mot ett svar.
Fru talman! Jag är ledsen att jag måste göra Mikael Oscarsson besviken på den punkten. Jag kan inte ange när regeringen fattar beslut. Regeringen är ett kollektiv, och jag varken kan eller vill förespegla någonting i en fråga som regeringen kommer att fatta beslut om så småningom. Jag anser också att det här är frågor som handlar om demokratiska aspekter. Det är ytterligare en aspekt, förutom de rent sakliga, som är en av anledningarna till att jag vill se till att vi får ett så väl genomarbetat beslutsunderlag som bara tänkas kan inför regeringens avgörande. Jag hoppas att vi kan återkomma med besked så snart som möjligt. Någon närmare tidsangivelse än så är det tyvärr omöjligt för mig att ge.

Fru talman! Gun Hellsvik har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att minska narkotikamissbruket och den övriga ungdomsbrottsligheten. I Sverige har narkotikamissbruket bland ungdomar tidigare legat på en relativt konstant låg nivå. Sedan början av 1990-talet har dock denna trend vänt och under senare år har det funnits tecken på att både missbruket och nyfikenheten när det gäller att pröva droger har ökat. Narkotikamissbruket bland ungdomar ligger fortfarande på en låg nivå i ett internationellt perspektiv. Men utvecklingen är oroande, och vi måste ta den på största allvar. Gun Hellsvik framhåller att narkotikamissbruk och annan kriminalitet ofta sammanstrålar i samma person. Detta kan säkert vara riktigt i många fall. En studie som BRÅ har genomfört under 1999 visar emellertid att det totalt sett har skett en minskning av brottsligheten bland landets niondeklassare jämfört med 1995. Den officiella statistiken pekar visserligen på en ökad våldsbrottslighet bland ungdomar, men troligen avspeglar denna inte en faktisk ökning. Den största förklaringen till ökningen är troligen en ökad anmälningsbenägenhet från skolornas sida och en ökad rapporteringsnivå från polisens sida. Allvarligare tillgreppsbrott och handlingar som innebär direkt våld mot person liksom att ha använt narkotika är förhållandevis sällsynt bland niondeklassare. BRÅ:s studie visar att ett antal riskfaktorer såsom splittrad familj, dålig föräldrakontakt, låg skoltrivsel, kamraters attityder m.m. har samband med brottsligheten hos niondeklassare. Man ska nog därför vara försiktig med att dra generella slutsatser om sambandet mellan narkotikamissbruk och annan kriminalitet bland unga. Jag har nyligen i svar på interpellation om ungdomsrån sagt att de mest betydelsefulla insatserna för att minska ungdomsbrottsligheten är de som vidtas för att förebygga att unga människor dras in i kriminalitet. Av avgörande betydelse är insatser från familjen, skolan, föreningslivet, socialtjänsten och det övriga lokalsamhället. Jag kommer som justitieminister att verka för att samhällets åtgärder mot ungdomsbrottslighet präglas av en helhetssyn där rättsväsendets insatser bara är en, men en viktig, del av kampen mot ungdomsbrottsligheten. Den svenska narkotikapolitiken ligger fast. Jag ställer mig helhjärtat bakom dess målsättning ett narkotikafritt samhälle. Som Gun Hellsvik känner till har regeringen tillsatt en särskild kommission för att se över den svenska narkotikapolitiken. En av kommissionens huvuduppgifter är att ta fram förslag för att förstärka och effektivisera det drogförebyggande arbetet. Kommissionen ska också utforma strategier för särskilt riktade informationsinsatser och för opinionsbildning samt lämna förslag till samhällets stöd för detta. Som ett led i detta arbete har Narkotikakommissionen utfört en studie av hur ett antal ungdomar från olika delar av landet resonerar kring narkotikafrågor. Studien visar glädjande nog bl.a. att många ungdomar engagerar sig mot droger. Narkotikakommissionen ska avge sitt slutbetänkande före årets utgång. Det finns få andra områden där kriminaliseringsinstrumentet har använts i sådan utsträckning som på narkotikaområdet. All befattning med narkotika inklusive eget bruk är straffbar, och straffskalan för grovt narkotikabrott sträcker sig upp till tio års fängelse, dvs. samma som för dråp. I praktiken har också ända upp till 18 års fängelse dömts ut för narkotikabrott, med tillämpning av straffskärpningsreglerna för återfall i brott och vid flerfaldig brottslighet. Som jag har uttalat i tidigare sammanhang har jag inte för avsikt att verka för någon inskränkning av den nuvarande kriminaliseringen av befattning med narkotika. Samtidigt är det enligt min mening naivt att tro att det går att åstadkomma någon reell förändring av narkotikasituationen genom ytterligare straffskärpningar. Också när det gäller tvångsmedel finns långtgående lagstiftning i syfte att uppdaga och utreda narkotikabrott. Förutom de traditionella tvångsmedlen som häktning, husrannsakan och kroppsvisitation finns möjlighet att ta drogtester för att uppdaga bruk av narkotika. Hemlig teleavlyssning, som är ett av våra mest ingripande tvångsmedel, används huvudsakligen för att utreda grova narkotikabrott. Narkotikakommissionen har i uppdrag att överväga vissa tvångsmedelsfrågor. Utan att föregripa vad kommissionen kommer fram till kan jag dock säga att det bör krävas mycket starka sakskäl för att utvidga polisens tvångsmedelsanvändning mot barn. De bör mötas av andra åtgärder från samhällets sida än polisens tvångsmedelsanvändning. Förebyggande åtgärder är av central betydelse i den svenska narkotikapolitiken, och jag anser att det är en mycket viktig uppgift för samhället att upptäcka barn och ungdomar på väg in i narkotikamissbruk på ett så tidigt stadium som möjligt. Detta är emellertid inte främst en fråga om att ge polisen utökade möjligheter till tvångsmedelsanvändning mot barn. Avgörande är i stället att vuxenvärlden har goda kunskaper om narkotika och dess effekter, att föräldrar tar sitt ansvar samt en väl fungerande och uppmärksam skola. Mycket viktigt är också att socialtjänsten bedriver ett aktivt uppsökande arbete. Jag ser fram emot att få ta del av de slutsatser och förslag som Narkotikakommissionen kommer att presentera liksom resultatet av de utvärderingar som pågår, bl.a. vad avser kriminaliseringen av eget bruk av narkotika. Jag ser framför mig att det även inom ramen för den övergripande målsättningen för narkotikapolitiken kan finnas anledning att grundligt överväga frågor om inriktningen på det fortsatta arbetet såväl på myndighetsnivå som när det gäller lagstiftningen. Jag välkomnar en debatt om dessa frågor.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret, men jag beklagar att jag inte av svaret kan utläsa några riktlinjer för hur vi ska bli bättre på att bekämpa narkotikabruk och ungdomskriminalitet. Justitieministern säger i sitt svar att den ökade våldsbrottsligheten bland ungdomar troligen inte avspeglar en faktisk ökning. Då finns det skäl för justitieministern att ta del av erfarenheter från verkliga livet. På Södersjukhuset har man fört fortlöpande statistik över inkomna misshandlade personer, och ökningen är kraftig. 1995 inkom 1 246 personer, och i år tyder allt på att över 2 100 personer kommer till Södersjukhuset för vård till följd av misshandel. Södersjukhusets undersökningar visar dessutom att 40 % av offren inte anmält misshandeln. En annan undersökning om rån bland unga, som justitieministern debatterade med bl.a. mig för en tid sedan och som han hänvisade till i sitt svar, visade att många unga av olika skäl inte anmäler brott som de drabbas av. Justitieministern säger också i sitt svar att de mest betydelsefulla insatserna för att minska ungdomsbrottsligheten är de som vidtas för att förebygga att unga människor dras in i kriminalitet. Där är vi helt överens. Men några synpunkter om vad detta kräver för justitieministern inte fram. Familjen är den viktigaste brottsförebyggaren. Jag skulle därför vilja veta vilka åtgärder justitieministern skulle vilja vidta för att stärka föräldrarnas ställning. Vad gäller frågan om hur vi ska kunna bekämpa narkotikabruket på ett bättre sätt säger justitieministern att det är naivt att tro att någon reell förändring av narkotikasituationen skulle äga rum om straffskärpningar genomfördes. Om det skulle vara den enda åtgärd som vidtogs är vi helt överens. Men som en del av en helhet borde det finnas skäl att diskutera skärpning av maxstraffet för grovt narkotikabrott. De som organiserat är beredda att skaffa sig en förmögenhet genom andras lidande och kanske död bör jämställas med mördare och borde därför kunna få livstidsstraff. Det har ju också framförts inom den europeiska unionen som ett önskemål att alla länder skulle kunna tillämpa sina maxstraff på grova narkotikabrott. Sverige motsatte sig detta. Är då inte justitieministern oroad över att Sverige kan bli en attraktiv och mindre farlig marknad för narkotikahandlare om vi släpar efter vad gäller möjliga straff? Av justitieministerns svar förstår jag att justitieministern är i grunden negativ till drogtest av barn under 15 år. För mig är det oförståeligt, när möjligheten till drogtest är till för att snabbt kunna ingripa med hjälpåtgärder vid misstanke om narkotikabruk. Om nu justitieministern tycker att vi bör behålla möjligheten för dem över 15 år så vill jag gärna veta varför vi bör göra skillnad mellan den som fyllt 15 år och den som är under, när vi vet att experimenterandet med droger går allt längre ned i åldrarna. Slutligen vill jag uttala min uppskattning över att justitieministern pekar på vikten av att vuxenvärlden har goda kunskaper om narkotika och dess effekter. Det innebär förhoppningsvis att justitieministern är beredd att ta initiativ till en bred informationskampanj riktad mot föräldrar och andra som kommer i kontakt med våra unga. Jag har efterfrågat detta i flera år, men tyvärr inte fått gehör för det tidigare.

Fru talman! Jag ska först säga att man ska vara lite försiktig med den statistik som nu presenteras - inte minst när det gäller statistiken från Södersjukhuset eftersom den till viss del är beroende av vilka andra sjukhus som har lagts ned. Jag anser inte att längre eller livstids fängelsestraff är rätt åtgärd för att komma till rätta med de narkotikaproblem som finns, utan det är på helt andra sätt som de ska bekämpas. Det går redan nu att döma till 18 års fängelse om det gäller upprepad brottslighet och flera brott. Vid flera brott gäller 14 års fängelse, och därtill ytterligare fyra år. Detta är också i linje med praxis vid livstids fängelse. Vad gäller frågan om varför man inte bör tillåta tvångsmedel för barn under 15 år så är en anledning - kanske den främsta - till tvångsmedel över 15 år att det ska utgöra ett bevis i domstol. Det är inte aktuellt för barn under 15 år. Polisen ska meddela socialtjänsten om det finns risk att barn kan skadas antingen genom missbruk av beroendeframkallande medel, genom brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Man ska alltså rapportera detta. Om det bedöms finnas en risk för barnet så ska barnet omhändertas om det inte kan ske genom frivilliga insatser, såsom t.ex. frivilliga drogtester. Om det dessutom är sannolikt att personen behöver beredas vård kan ett s.k. omedelbart omhändertagande ske, vilket faktiskt är tillräckligt bara genom ett telefonsamtal från ordförande i socialnämnden. Det kan alltså ageras mycket snabbt och effektivt redan nu. Men det är just socialtjänsten som har den särskilda kompetensen för att bedöma barn. Det är inte polisen som genom tvångsmedel ska avgöra detta. Även om man i något enstaka fall skulle kunna vinna på detta, och upptäcka någon som man inte annars skulle ha upptäckt, så är det i oerhört få fall. Framför allt - och i den andra vågskålen - ska inte 12-13-åriga barn tvingas klä av sig inför okända poliser i det förpubertala stadium som de befinner sig. Det skulle inte direkt förbättra den ofta negativa attityd som många ungdomar redan har. Detta ska ligga hos socialtjänsten - inte hos polisen. Men det ska finnas ett samarbete.
Fru talman! Justitieministern har rätt i att narkotikatestet används som bevis.

Vi talar här om sociala frågor och straffrättsliga frågor. Jag skulle vilja knyta an vidare till detta, och konstatera att även om de straffrättsliga påföljderna inte är ensamt avgörande för våra ungas kriminalitet så tror jag att vi kan vara överens om att snabbhet och tydlighet i reaktionerna är viktiga. Då är det oroande att ta del av hur överlämnandet till vård inom socialtjänsten fungerar. Detta är ju ett betyg inte bara till överlämnandet utan till vården över huvud taget. Den vanligaste påföljden är att unga döms till överlämnande till vård och böter. Men när man ska ta reda på vad det innebär är det ingen som kan svara. Det finns ingen nationell norm eller regelbok för vård inom socialtjänsten. Hur vården ser ut beror på i vilken kommun den dömde bor. Det kan t.o.m. bero på vilken socialsekreterare som har hand om den unge. Enligt Peter Lindström på Brottsförebyggande rådet är överlämnandet till socialtjänsten ett svart hål. Han sade i en intervju i Dagens Nyheter under senvåren: Vi vet väldigt lite om vad som sker i socialtjänsten, men vi vet att påföljderna skiljer sig åt mycket. I samma artikel framkom att Socialstyrelsen ibland får samtal från socialsekreterare som undrar hur vård inom socialtjänsten fungerar. Suzanne Julin, som är jurist på Socialstyrelsen, säger i artikeln att Socialstyrelsens svar då får bli att Socialstyrelsen inte vet - att det inte finns någon nationell överblick. Innan en 15-17-åring åtalas och döms ska socialtjänsten yttra sig för att åklagare och domstol ska veta mer om förövarens sociala situation och behov. Kraven på dessa skrivelser har höjts, men det är oklart om planerna har blivit bättre. Den utvärdering som Socialdepartementet ska göra lär dröja. Enligt min uppfattning bör överlämnandet till vård enligt socialtjänsten utmönstras ur straffrätten för att kunna skapa den tydlighet som våra unga behöver. Jag är naturligtvis intresserad av att höra hur justitieministern ser på detta. Jag undrar om justitieministern är nöjd med den nuvarande ordningen. Om så inte är fallet, vad avser justitieministern vidta för åtgärder? Med tanke på att justitieministern i sitt inledande svar pekade på att många ungdomar engagerar sig mot droger vill jag återge något som oroar mig mycket ur Narkotikakommissionens sammanfattning av ungdomsundersökningen Vem bryr sig? Där konstaterar Narkotikakommissionen att även om majoriteten av ungdomarna i undersökningen inte har provat själva betyder inte det att de helt tar avstånd från droger. Det finns en utbredd uppfattning om att "om andra vill hålla på så är det okej - det är ju deras val". Om de unga har den uppfattningen är det viktigt att vi som inte längre är unga visar att det inte är andras val.

Fru talman! Min erfarenhet av överlämnande till socialtjänsten - det som jag har kunnat följa som advokat - är inte lika svart som den bild Gun Hellsvik ger. I många fall fungerar det mycket bra, men i vissa fall skulle det kunna fungera bättre. Det är min erfarenhet. Som Gun Hellsvik väl känner till har 1995 års ungdomsmålsreform utretts. Man har i huvudsak kunnat se positiva resultat, och menar bl.a. att kvaliteten på handläggningen av ungdomsmål är tillräckligt hög. Kvaliteten har ökat efter reformen. Samarbetet mellan de berörda myndigheterna har förbättrats. Handläggningstiderna har förkortats, och specialiseringen har höjt kvaliteten. Men jag ska också säga att vissa brister har påpekats. Socialtjänstens handläggning och yttranden har inte tillräckligt hög kvalitet. Tidsfristerna innebär fortfarande problem. Domstolarna är också starkt kritiska mot kravet att ungdomsmålen bara ska handläggas av särskilt lämpade domare. Det finns ett förslag från utredningen om att förbättra arbetsmetoderna och att öka - och framför allt förbättra - samarbetet mellan socialtjänst, polis och åklagare. Sammanfattningsvis anser jag när det gäller den här frågan inte att det är så illa som Gun Hellsvik menar, men att det kan göras ännu bättre. Slutligen är vi helt överens om att vi på alla sätt ytterligare får försöka satsa på information till ungdomar. Det kan aldrig göras tillräckligt mycket i den frågan.
Fru talman! Justitieministern säger att jag har en uppfattning om vård enligt socialtjänsten. Naturligtvis har jag en uppfattning, men det var inte min uppfattning jag talade om. Jag citerade företrädare för Brottsförebyggande rådet och företrädare för Socialstyrelsen. Jag påpekade också att man ska göra en uppföljning av detta inom Socialdepartementet. Det finns ju rimligtvis ett skäl till detta, men det är beklagligt att det dröjer. Sedan gläder det mig att justitieministern säger ja till en informationskampanj. Men då vill jag gärna göra ett tillägg. Informationskampanj till de unga i all ära, men en ung frisk människa har ofta lite svårt att ta till sig den information som vi vuxna ger. Det ges ju en hel del information till de unga. Dessutom vet de troligen betydligt mer än vad vi vet. Däremot vet deras föräldrar väldigt lite. Det är den typen av informationskampanj som jag söker. Föräldrar måste lära sig hur de kan se tecken hos sina unga. Det gäller inte bara fysiska och psykiska tecken hos det egna barnet utan också barnets förändrade umgängesvanor och liknande. Det är den typen av informationskampanj jag vill ha. Det är föräldrarna som är de som först har möjlighet att upptäcka detta, men då måste vi ge dem de redskap som de behöver. Jag skulle vara mycket tacksam om jag fick höra justitieministern säga att justitieministern är beredd att stödja tanken på en omfattande informationskampanj till föräldrar och andra vuxna i barns omgivning. Information till föräldrarna är det centrala här.
Fru talman! Utan att gå in på några detaljer eller ge några konkreta besked vill jag säga att vi nog är överens om att information behövs. Jag delar uppfattningen att vuxna många gånger står handfallna inför situationen. Det har jag också kunnat konstatera. Slutligen vill jag säga att det allra bästa vi kan ge ungdomarna är en social trygghet, en bra skola och en vettig fritid. Vi måste satsa på att hjälpa dem som har det svårt. Det handlar inte i första hand om olika tvångsingripanden, utan om att hjälpa dem med det stöd som de behöver. Om man tittar på de barn som hamnar i svåra situationer och deras bakgrund, kan man många gånger, kanske inte alltid, med en kuslig precision konstatera vilket samband detta har. Det är här satsningen i första hand måste göras.

Fru talman! Gun Hellsvik har frågat om jag är beredd att avskaffa påföljden rättspsykiatrisk vård. Hon frågar också vad jag avser att vidta för åtgärder för att omedelbart höja säkerheten inom den rättspsykiatriska vården och nämner i det sammanhanget att ett flertal rymningar skett från Karsudden. Säkerheten inom den rättspsykiatriska vården är en fråga som i första hand faller under socialministerns ansvarsområde. Jag vill dock understryka att det är självklart att den rättspsykiatriska vården måste bedrivas under former som medför att säkerheten inte hotas och som inte underminerar förtroendet för denna vårdform. Jag kan också nämna att Socialstyrelsens regionala tillsynsmyndighet i Örebro för närvarande arbetar med en undersökning av de rutiner för frigång och permissioner som tillämpas vid Karsuddens sjukhus och Säters sjukhus, som bytt namn till När det gäller frågan om att avskaffa påföljden rättspsykiatrisk vård känner Gun Hellsvik säkert till att regeringen i maj 1999 tillsatte en kommitté med uppgift att se över lagstiftningen för psykiskt störda lagöverträdare. Samtliga i riksdagen företrädda partier deltar i kommitténs arbete. Kommittén har till uppgift att ingående analysera frågor om såväl ansvar som påföljder för denna grupp av lagöverträdare. Det innebär att kommittén ska överväga bl.a. om det finns anledning att införa en tillräknelighetsreglering, dvs. ett system där vissa mycket sjuka personer inte ska fällas till ansvar för en brottslig gärning med hänsyn till att de, t.ex. på grund av en kvalificerad form av psykisk störning, inte haft möjlighet att påverka eller förstå sitt handlande. I så gott som alla med Sverige jämförbara länder tillämpas ett sådant system. Kommittén ska också ta ställning till hur påföljdsregleringen bör utformas i framtiden. Dessa ställningstaganden har naturligtvis samband med om en tillräknelighetsreglering införs. Det innebär att kommittén ska ta ställning till om det nuvarande fängelseförbudet i brottsbalken bör finnas kvar men också till om det finns skäl att på något sätt förändra eller avskaffa påföljden överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Reformen ska syfta till att åstadkomma en ordning som innebär att psykiskt störda personer som begår brott och som kan bära ett straffrättsligt ansvar också ska dömas till en påföljd som tillgodoser kravet på ett rimligt ingripande med hänsyn till det begångna brottet. Behovet av vård liksom berättigade krav på samhällsskydd måste också beaktas i detta sammanhang. Den nuvarande regleringen har kritiserats av läkare inom psykiatrin. De har hävdat att bestämmelserna om särskild utskrivningsprövning medför att de tvingas tvångsvårda personer som inte har något vårdbehov på den grunden att det finns en risk för återfall i brott. Det strider mot principer som gäller för läkare inom rättspsykiatrin och har skapat etiska konflikter för denna yrkesgrupp. Reformen ska därför också syfta till att skapa en ordning som innebär att psykiatrin inte får bära ett så stort ansvar för behovet av samhällsskydd. Samtidigt är det en självklar utgångspunkt att psykiskt störda personer som begått brottsliga gärningar och som har ett vårdbehov har rätt att få vård och behandling under verkställigheten, oavsett om de ska särbehandlas vid påföljdsvalet. Frågan om hur ett påföljdssystem för psykiskt störda lagöverträdare ska utformas är mycket komplex. Jag är inte beredd att föregripa kommitténs ställningstaganden genom att nu uttala mig om ifall jag är beredd att avskaffa påföljden överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Jag tror att det är viktigt att se helheten i systemet. Samtidigt som sådana grundläggande straffrättsliga principer som proportionalitet och förutsebarhet självklart ska värnas måste ett vårdbehov kunna tillgodoses oberoende av om en person döms till vård eller till ett fängelsestraff. Jag är övertygad om att många delar min uppfattning att det bör vara en rimlig utgångspunkt för en framtida reform.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern även för detta svar. Jag förstår att justitieministern inte tänker ha några synpunkter på frågan om avskaffandet av påföljden rättspsykiatrisk vård förrän det är dags för en eventuell proposition. Då är det inte mycket jag kan göra för att få till stånd en diskussion. Jag och alla andra som är bekymrade över den nuvarande ordningen får föra fram våra synpunkter men helt uppenbart vänta på besked. I justitieministerns svar saknar jag emellertid reflexioner kring min fråga om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att höja säkerheten utöver den sedvanliga utredning som vi alltid hänvisas till. Hur många ska hinna rymma och kanske skada ytterligare personer innan något görs? Det här gör mig besviken och oroad. Under årets tre första kvartal ägde rymningar rum vid 49 tillfällen från Karsudden. Det kan också konstateras att åtskilliga av rymlingarna inte återförts eller återförts först efter en längre tid. Ett mord ägde rum i slutet av september i år. Förövaren var en förrymd dömd person som varit på rymmen i en månad när mordet ägde rum. Det är frågan om allvarligt psykiskt störda grova brottslingar som överlämnats till sluten vård. Av de knappt 500 som vårdades under 1999 var det 61, dvs. mer än 10 %, som någon gång under året var på rymmen. Flera av dessa 61 rymde mer än en gång. Att justitieministern inte gav något svar på min fråga om överlämnandet tar jag inte som bristande intresse för frågan, och inte heller att det uteblev kommentarer kring frågan om höjd säkerhet. Men jag förväntar mig några reflexioner av justitieministern i nästa replik.
Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt att delta i den här debatten. Men när jag såg interpellationen och svaret tyckte jag ändå att det var viktigt att delta. Jag tycker att det är viktigt att säkerhetsfrågan lyfts fram. Det är viktigt att Justitiedepartementet och vi som sitter i justitieutskottet debatterar och diskuterar de här frågorna även om de egentligen ligger hos Från min utgångspunkt är detta otroligt viktigt eftersom det underminerar förtroendet för denna vårdform. Det som har skrivits och de rymningar som har varit har skadat förtroendet för den rättspsykiatriska vården. Det ser jag som ett allvarligt problem. Nu sitter det en kommitté som ska se över de här frågorna och den här problematiken. Det är viktigt, tycker jag, att lyfta fram i den här debatten att moderaternas förslag, t.ex. att påföljden ska avskaffas helt och hållet, gör att man ska dömas till fängelse. Är det så att man behöver vård ska man få vård, men blir man frisk tidigare ska man föras över till fängelse. Men om man döms till fängelse, får sitta i fängelse och får vård på anstalten ska man överföras med tvång till en psykiatrisk vårdinrättning efter strafftiden om man bedöms behöva vård. Det här är ju också en fråga där man behöver väga in rättssäkerhetsaspekter. Om man nu bedömer att människor är psykiskt friska nog att kunna dömas till fängelse och om man också bygger in ett system där människor med tvång ska kunna överföras till en psykiatrisk vårdinrättning har man frångått många av de rättssäkerhetsprinciper som vi har i alla andra fall. När man debatterar frågan om medborgarnas skyddsintresse tycker jag att det är viktigt att man inte glömmer att det stora flertalet sitter inne för brott som har ett ganska lågt straffvärde och att de sitter inne mycket längre tid än de skulle ha gjort om de hade dömts till fängelse. Det är viktigt att man lyfter upp den här debatten. Jag tycker att den har blivit så snedvriden. Det är folk som begår grova brott, som får korta vårdtider och som sedan släpps ut i samhället. Vi vet ju att i huvuddelen av de här fallen är det inte alls på det sättet. Det här systemet har faktiskt kommit till för att man ska tillvarata medborgarnas skyddsintresse utifrån ett sjukdomsperspektiv. Det är viktigt att man lyfter fram det när man debatterar de här frågorna. Jag hoppas att justitieministern i debatten om rättspsykiatrisk vård lyfter upp den här stora gruppen som ju faktiskt, med de lagar och regleringar vi har, är inlåsta under en mycket längre tid än om de hade dömts enligt det vanliga rättssystemet. Därför bör man också - och jag hoppas att kommittén kommer fram till det - bevara den rättspsykiatriska vården. Det behövs förändringar. Man behöver se över lagstiftningen. Men i grund och botten ska vi ändå ha som princip att man inte dömer sjuka människor till fängelse. Det är vårdbehovet som ska vara avgörande, inte att vi vill straffa människor.
Fru talman! Jag vill först säga att det faktiskt är Socialdepartementet som har hand om den här frågan. Därför ska inte jag svara på det. Sedan vill jag bara göra en liten kort korrigering. Det är 37 fall, inte 49, av rymningar från Karsudden. Men det är väl i och för sig illa. Jag har kunnat konstatera att det som är svårigheten är att många rymningar sker under permissioner som är ett avgörande steg för att kunna återanpassa en människa. Det är där en av svårigheterna ligger. Sedan handlar det faktiskt inte bara om att avvakta kommittén och om min nya roll som justitieminister. Jag har ju kommit i kontakt med de här sakerna och också kunnat konstatera de enorma svårigheter som finns. En svårighet uppstår just om man är psykiskt sjuk vid brottstillfället. Frågan är om man då ska kunna straffas retroaktivt för det. Men det är också så att under nuvarande former kan en person vara kvar på psykiatrisk klinik enbart på grund av risken för återfall, trots att han egentligen inte har ett vårdbehov. Det är ett stort problem. Det är alltså med ett genuint spänt intresse som jag kommer att ta del av det här därför att jag känner till det sedan tidigare, med de saker som kan göras. Jag är inte beredd nu. Men det är alltså av flera skäl, inte bara på grund av min nya roll som justitieminister. Sedan tror jag inte att det blir så oerhört mycket längre tid. Men det är riktigt att man många gånger döms till längre påföljd. Jag har själv företrätt en person som var dömd för misshandel och som efter fem år fortfarande inte hade kommit ut. Det var ett brott som kanske skulle ha gett ett halvårs fängelse. Efter fem år, trots att vi hade provat det var tredje månad, hade han fortfarande inte kommit ut. Jag är medveten om att det många gånger är längre straff. Men exakt hur mycket längre vet jag inte. Det finns många problem med det här. Jag tror att det är klokt att avvakta kommittén. Vi ska inte ta stridsfrågor nu, tycker jag, som vi kanske kan komma överens om sedan. Det här är en mycket svår fråga. Det gäller verkligen att avväga de saker som nu nämns, rättssäkerheten och de skyddsintressen som finns för presumtiva brottsoffer.
Fru talman! Det är som justitieministern säger att den som överlämnas till sluten psykiatrisk vård kommer under Socialdepartementet. Men vi har ju inom kriminalvården en rätt stor andel personer, i alla fall på vissa anstalter, som lider av även svårare psykisk ohälsa. Jag har fått lite information från Skogome. Man gjorde en inventering förra vintern som visade att minst 40 % av de intagna på Skogome led av måttlig till svår psykisk ohälsa. Skogome är den enda anstalt i Sverige som har en läkare som på heltid ägnar sig åt vård av psykiskt störda lagöverträdare som sitter i fängelse. Nu är det så att med den budget som blir aktuell för kriminalvården nästa år får man som resultat att denna heltidstjänst på Skogome får skäras ned till en halvtidstjänst. Därutöver kommer ett antal sjukskötersketjänster att få dras in. Oberoende av hur det blir i framtiden när det gäller hela gruppen psykiskt störda eller sjuka lagöverträdare är det faktiskt viktigt att vi ser till att det stora antal med psykisk ohälsa som finns på våra fängelser får möjlighet till adekvat vård under fängelsetiden. Det är viktigt för deras del. Det är viktigt för människorna utanför murarna som de ska möta den dag de blir frigivna. Jag vill gärna höra vad justitieministern tänker göra för att höja kvaliteten på den psykiatriska vården inom kriminalvården. Jag nöjer mig inte med svaret om det tillskott som kriminalvården får nästa år, för det är förbrukat flera gånger om i olika uttalanden om vad det kan användas till.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag håller med om att det här är en mycket svår och komplex fråga. Men jag tycker också att det är viktigt att lyfta fram båda aspekterna. Det är viktigt att man inte bara tittar på dem som avviker utan också på det positiva som uppnås inom rättspsykiatrin. Det är viktigt att man ser att det inte är så enkelt som att straffets längd kan vara avgörande, utan att man helt grundläggande utgår från människors vårdbehov. Man kan emellanåt få uppfattningen i debatten att den rättspsykiatriska vården bara är till för att vi ska slippa fängelser och att det egentligen inte finns något innehåll i den. Därför är det viktigt att man lyfter upp den andra aspekten. Fru talman! När det sedan gäller det ökande antalet psykiskt sjuka eller psykiskt störda på våra anstalter måste jag säga att det är ett resultat av den förändrade lagstiftning som Gun Hellsvik drev igenom. Jag vill vädja till justitieministern att titta över det här, så att vi inte bygger upp en alternativ rättspsykiatrisk vård inom kriminalanstalterna samtidigt som vi inte använder oss av den kompetens och kunskap som redan finns uppbyggd utanför. Vi vet att det finns en brist på medel i dag. Det är viktigt att vi också utnyttjar medlen så effektivt som möjligt. Det kan aldrig vara att bygga upp en rättspsykiatrisk vård inom anstalterna motsvarande den vi har utanför. Det vore ett slöseri med resurser.

Fru talman! Jag anser - och jag tror att det är många som anser det - att reformen 1992 medförde att fler psykiskt sjuka kom innanför fängelsets murar. Ett problem med det är ju att de som inte har dömts till livstids fängelse kommer att komma ut under den tid som det har bestämts att de ska vara i fängelse. Det kanske inte alls är den tid som är lämplig och som är tänkt för att de ska komma ut. Då skulle det naturligtvis vara bättre om de var dömda till psykiatrisk vård med den prövning som sker. Jag vill också passa på att säga att det inte är så att man så lätt släpps ut när man har dömts till psykiatrisk vård. Det är en ordentlig prövning av domstol i länsrätten. De personer som nu finns inom våra fängelseanstalter och som har psykiska problem har ju rätt att få vård och behandling under verkställighetstiden, oavsett om det sker en särbehandling vid val av påföljd. Det innebär självfallet att även personer som får fängelsestraff ska kunna få kvalificerad psykiatrisk vård under verkställigheten. De undersökningar som gjorts tyder på att ett stort antal intagna behöver sådan vård. Kriminalvården har resurser för psykiatrisk öppenvård. Det har också inrättats särskilda stödavdelningar för intagna som har problem på grund av psykisk störning, som psykiatrin inte anses kunna behandla. Men kriminalvården kan inte ge tvångsvård. Sjukvårdshuvudmännen ansvarar för den slutna rättspsykiatriska vården. Personer som är intagna på anstalt kan också föras över till psykiatrin för att få rättspsykiatrisk vård, om det finns ett sådant behov. Slutligen förstår jag inte det som sägs om att de 270 miljonerna skulle ha ätits upp. De är ett extra tillskott till kriminalvården under nästa år.
Fru talman! Justitieministern uttrycker sig inte i klartext. Av formuleringen fick jag intrycket att justitieministern är kritisk till 1992 års reform. Det kan vara intressant att få reda på om justitieministern tänker riva upp den reform som var ett förslag som justitieminister Laila Freivalds lade på riksdagens bord. Vi på den borgerliga sidan är också delaktiga, i och med att vi inte återkallade propositionen. Men det var Laila Freivalds som lade fram förslaget. Justitieministern talade om möjligheten till öppenvård för psykiskt störda. Den finns formellt. Men när man tittar på situationen inom allmänpsykiatrin inser man att kriminalvårdens patienter inte har så lätt att få den vård de behöver. Inom allmänpsykiatrin har man mycket stora bemanningsproblem. Det råder stor brist på sköterskor och psykiatrer. Eftersom kriminalvårdens patienter lätt hamnar sist i kön är det viktigt att kriminalvården får egna resurser för att kunna ge adekvat vård.

Fru talman! Det säger sig självt att det blir fler som är psykiskt sjuka på anstalt om kravet för att anses som psykiskt sjuk sänks. Just gränsdragningen är aktuell inom kommitténs arbete. Därför finns all anledning att återkomma med bedömningen av om detta är bra eller dåligt. Det är ett av skälen till att kommittén finns.

Fru talman! Anders G Högmark har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta i syfte att ge Sveriges medborgare möjlighet att få ett polisväsende som förmår lösa de uppgifter som riksdagen beslutat. Jag vill inleda med att slå fast att Sverige har ett polisväsende som uppfyller högt ställda krav på kompetens, tillgänglighet och effektivitet. Samtidigt behövs det fler poliser i Sverige. Bl.a. därför har regeringen i budgetpropositionen föreslagit den största satsningen någonsin på rättsväsendet. Utöver de förstärkningar som polisen fått i 1999 och 2000 års budgetpropositioner har regeringen nu föreslagit att polisen får ytterligare 200 miljoner kronor redan i år. fr.o.m. 2001 får polisen 575 miljoner kronor och fr.o.m. 2002 ytterligare 605 miljoner kronor. De nya resurserna ska främst användas till att öka antalet poliser, för att utveckla närpolisen, brottsutredningarna och gränskontrollen. Regeringen skriver i budgetpropositionen att det är avgörande för hela polisväsendet att närpolisen nu får de resurser och den kompetens som behövs för att den verkligen ska bli basen i polisverksamheten. Jag vet att flera polismyndigheter uppfattar svårigheten att rekrytera poliser som ett större problem än bristen på pengar. Därför är det glädjande att vi nu kan utbilda poliser vid den nya polisskolan i Umeå. Polishögskolan i Solna utnyttjar fr.o.m. årsskiftet sin kapacitet maximalt. Då kommer det att finnas ca 1 000 polisstuderande vid skolan i Solna. I år har sammanlagt 450 polisstuderande antagits, och nästa år planerar skolan att anta 660 studerande. Därutöver har 50 studerande redan antagits i Umeå, och nästa höst kommer ytterligare drygt 70 att antas där. Regeringen har i budgetpropositionen bedömt att det stora behovet av nya poliser kräver en tredje polisskola. Rikspolisstyrelsen, som handlägger frågan, har fastställt de krav som bör gälla för att en ort ska komma i fråga för en polisskola. Ett sådant krav är att det måste finnas ett universitet eller en högskola med lämplig profil på orten. Rikspolisstyrelsen har beslutat att Borås, Jönköping, Växjö och Linköping uppfyller kraven. När det finns en tredje polisskola är det enligt styrelsen möjligt att anta mellan 800 och 1 000 Jag vill i det här sammanhanget också framhålla att Polishögskolan i år har utbildat 120 civila till kvalificerade brottsutredare. Det är ett effektivt sätt att snabbt öka kapaciteten i den brottsutredande verksamheten. Under nästa år planerar Polishögskolan att utbilda ytterligare 50-60 kvalificerade brottsutredare. Samtidigt som det behövs fler poliser finns det emellertid fortfarande ett utrymme för att använda resurserna mer effektivt. Jag vill i det sammanhanget exempelvis nämna polisens nya arbetstidsavtal som ger bättre möjligheter att anpassa arbetstiden efter verksamhetens behov. Avslutningsvis vill jag säga att fler poliser kan frigöras genom att ansvarsfördelningen mellan polisen och andra myndigheter kan göras tydligare. Kommunerna bör t.ex. ta ett större ansvar för en del av de servicefunktioner som polisen i dag tar på sig för att ingen annan gör det. Arbetet med att renodla polisrollen pågår fortlöpande. Jag avser att inom kort initiera en utredning med uppgift att bl.a. behandla frågan om vissa av de uppgifter som i dag utförs av poliser i stället kan utföras av andra.